Herr talman! Jag skulle inte önska någonting hellre än att det gick att komma till rätta med det här problemet så lätt som genom att införa någon lagparagraf. Tyvärr finns det saker här i världen som man inte kommer åt med enbart lagstiftning eller, som i det här fallet, viseringsregler. Vi har försökt utreda det här. Diskrimineringsombudsmannen fick i uppdrag att utreda frågan om s.k. oetisk kontaktförmedling och sade i sin utredning att han funnit det svårt, för att inte säga omöjligt, att i lag formulera gränsen för vad som i fråga om förmedlingsverksamhet bör godtas i ett fritt samhälle. Det är det första hindret. Man kan inte utgå ifrån att all kontaktförmedling är oetisk, och det är mycket svårt att dra gränserna i lagstiftningen. Dessutom tror jag, som jag sade i mitt första svar, att det för många som har seriösa förhållanden i de länder som det är fråga om skulle upplevas som kränkande om man speciellt skulle rikta det här mot anknytningsinvandringen av äkta makar och sambor från dessa speciella länder. Jag kan försäkra Margó Ingvardsson att vi på olika sätt försöker att hitta framkomstvägar för att lösa det här problemet. Det första vi har gjort är att vi har uppdragit åt invandrarverket att uppmärksamma problemet. I årets anslagsframställning förutskickas att verket skall göra en uppföljning av de kvinnor som har fått uppehållstillstånd som s.k. snabba anknytningar och att man skall använda diskrimineringsombudsmannens rapport som ett underlag för det arbetet. Vi avvaktar i första hand vad invandrarverket i den uppföljningen kommer fram till.
Herr talman! Det är väl bra att invandrarverket har fått det uppdraget. Men man kan arbeta på flera plan. Frågan är för mig: Finns det någon möjlighet att förhindra att kvinnorna kommer hit och utsätts för den förnedrande behandling som vi vet förekommer i alltför många fall? Kan vi inte förhindra den verksamheten -- vad skall vi då göra i nästa steg, dvs. när vi skall mildra verkningarna av det hela? Jag önskar att vi kunde hitta ett sätt att förhindra att de här kvinnorna kommer till Sverige. Jag kan tänka mig att viss kontaktverksamhet ändå skulle kunna bedömas som oetisk, t.ex. den där förmedlaren går till pastorsexpeditionen och får namn på män som nyligen blivit änklingar eller skilt sig. Har regeringen också tittat på den delen av verksamheten?
Herr talman! För att inte Margó Ingvardsson eller någon annan skall tro att vi tar lätt på den här frågan vill jag upprepa att problemet är att detta är en liten del av en stor anknytningsinvandring, där män och kvinnor flyttar ihop över gränserna.

Däri ligger dilemmat.
Herr talman! Jag tror inte heller att regeringen tar lätt på den här saken. Jag tycker bara att det har varit väldigt dåligt med förslag från regeringens sida. Från riksdagens talarstol har mitt parti och även flera andra partier ställt många förslag om hur vi skulle kunna stävja den här verksamheten, men regeringen har avvisat dem alla som icke genomförbara eller med argumentet att man därigenom inte når det avsedda syftet. Då tycker jag att det vore bra om regeringen visade att man tar allvarligt på det här och gav oss förslag till åtgärder som är möjliga att genomföra.

Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att undanröja de från skadestånds och försäkringssynpunkt otillfredsställande förhållanden som han menar råder beträffande de asylsökandes egendom på flyktingförläggning. De asylsökande får regelmässigt information av invandrarverkets personal om behovet av försäkringar i samband med att de flyttar in på en förläggning. En del skaffar sig också ett personligt försäkringsskydd. I princip skulle staten genom invandrarverket i stället kunna teckna försäkring för alla asylsökande kollektivt. Enligt vad jag erfarit har invandrarverket emellertid inte för avsikt att till regeringen lämna förslag i den riktningen. Regeringen har för dagen inga planer på att ta initiativ i detta syfte. En annan fråga är statens möjlighet att försäkra sitt eget ansvar för skada som åsamkas asylsökande under vistelsen på förläggning. Jag vill inte gå in på det enskilda fall som Jan-Olof Ragnarsson refererar. Staten kan emellertid inte automatiskt hållas ansvarig för skada som kan drabba en asylsökande under vistelsen här. Frågan om statens eventuella ansvar måste underkastas rättslig prövning på sedvanligt sätt. Enligt förordningen om försäkring av statens egendom m.m. är grundregeln att statliga myndigheter inte får teckna försäkring för statens egendom eller för att skydda staten eller statligt anställda mot ansvarighet. Regeringen har emellertid den 27 september 1990 beslutat att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av frågan om försäkring av statlig egendom och i statlig verksamhet. Utredarens förslag bör redovisas under år 1991.
Herr talman! Jag får tacka invandrarministern för svaret. Jag har ställt frågan och anfört ett exempel för att belysa de enorma problem en asylsökande har, dvs. inget försäkringsskydd alls under den tid vederbörande vistas på en flyktingförläggning. Vi skall också komma ihåg att den asylsökande inte har någon möjlighet att välja var han skall bo eller vistas i Sverige. Under handläggningstiden är de asylsökande hänvisade till flyktinganläggningar. I månader, även om det är vår förhoppning att den tiden skall kunna minskas. Det gör mig upprörd att de asylsökande inte har något som helst försäkringsskydd. Jag tycker att det också borde uppröra invandrarministern. Invandrarministern säger i svaret att man i princip kan teckna en allriskförsäkring. Jag tycker faktiskt att man borde ge invandrarverket i uppdrag att teckna sådan försäkring. De asylsökande har svårt med språket, och det är nästan omöjligt för dem att själva driva en skadeståndsprocess. Jag har alltså tagit reda på att de asylsökande inte har något som helst försäkringsskydd, och jag blir besviken när invandrarministern säger att regeringen för dagen inte har några planer på att ta initiativ till exempelvis en allriskförsäkring.
Herr talman! Utgångspunkten för mitt ställnigstagande i det här fallet är den som jag inte minst i den här kammaren fått höra att jag inte har, nämligen att se flyktingar som kapabla människor med ett eget ansvar. Det sägs mycket ofta att om vi bara gav de asylsökande ett litet större eget ansvar, så skulle de klara sig alldeles utmärkt i det här samhället. Det är just den principen som ligger bakom invandrarverkets tänkande i det här fallet, nämligen att man skall informera om behovet av ett försäkringsskydd och därmed ge människorna möjlighet att ta ett eget ansvar. Jag kan inte heller tänka mig att de asylsökande blir alldeles utlämnade om det skulle vara de mest livsnödvändiga förnödenheterna, t.ex. kläder, som blir förstörda i en brand av det slag som Jan-Olof Ragnarsson beskriver i sin fråga. I en sådan situation ställer samhället givetvis upp och ser till att den asylsökande får nya kläder och slipper frysa eller utstå andra umbäranden. Däremot tycker jag att det är rimligt att asylsökande som har mer värdefulla föremål själva ansvarar för att dessa föremål blir försäkrade.
Herr talman! Jag delar invandrarministerns uppfattning att man skall ge de asylsökande ett eget ansvar. Jag har emellertid tagit reda på -- och det har stått i invandrarverkets tidning -- att man för att få teckna en hemförsäkring skall ha ett lösöre som är värt 50 000 kr. Det är inte många asylsökande som har en lösegendom som uppgår till ett värde av 50 000 kr., och då faller man utanför den s.k. drulleförsäkringen inom hemförsäkringen. Det är därför jag tagit upp frågan om en allriskförsäkring för asylsökande som vistas på förläggning. Jag tror också att Folksam, Skandia och andra försäkringsbolag skulle vara intresserade av en sådan försäkring. I det fall jag har refererat har den asylsökande inte fått någon hjälp att skaffa sig t.ex.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig på vilka grunder regeringen beslutat att undanhålla Som Lennart Brunander påpekat i sin fråga har regeringen beslutat att 26 milj.kr. av de ingående reservationerna för budgetåret 1989/90 för anslaget industripolitiska åtgärder för tekoindustrin inte får disponeras av statens industriverk. Regeringens beslut fattades på grundval av en bedömning att tillräckligt med medel finns tillgängliga för industripolitiska insatser för tekoindustrin och mot bakgrund av det statsfinansiella läget. Nu genomförs treårsprogrammet för tekoindustrin vilket även omfattar budgetåret 1991/92. Regeringen följer strukturomvandlingen i branschen och dess effekter.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. I det interpellationssvar jag fick den 9 november var en av de utgångspunkter som industriministern hade att vi har ett treårsprogram med 85 milj.kr. varje år som ett stöd till tekoindustrin. Vid det tillfället nämnde industriministern ingenting om att han dragit in pengar från anslaget för just den typen av åtgärder. Tekoindustrin befinner sig just nu i en mycket djup kris med många stora problem. Många företag ställer in betalningarna, lägger ner verksamheten och varslar om uppsägningar. Många tekoarbetare blir som följd härav arbetslösa. Dessa medel skulle ha räckt till ganska många småföretag -- det är ju i första hand småföretag som skall få del av detta stöd. Medlen skulle ha tryggat arbetet för ganska många tekoarbetare hemma i Sjuhäradsbygden och på andra håll i Sverige. Industriministern säger i svaret att det aktuella beslutet fattades på grundval av en bedömning att tillräckliga medel finns tillgängliga. Hur kan industriministern i nu rådande läge göra bedömningen att de medel som finns är tillräckliga? De är ju i högsta grad otillräckliga -- de räcker inte alls. Detta är ett sätt att bakvägen sabotera tekopolitiken. Jag kan inte bedöma det på annat sätt; medlen är inte på något sätt tillräckliga, och ändå drar man bort dessa 20 miljoner. Industriministern säger vidare att avtrappningen skall ske i socialt acceptabla former. Hur skall det bli möjligt? Kan jag få ett besked om hur man tänkt sig att det skall gå till!? Vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder är det som industriministern tänker sig kunna hjälpa till med? Det fick jag inte särskilt mycket av besked om den
Herr talman! De 26 miljoner som Lennart Brunander talar om finns ju kvar i statskassan. Regeringen har naturligtvis möjligheter att fatta ett beslut om att ställa dessa pengar till förfogande. I interpellationsdebatten redovisade jag att det har ställts ökade arbetsmarknadspolitiska resurser till förfogande, för förmedlingsinsatser och för utbildningsinsatser. Vi kommer naturligtvis att noga följa utvecklingen i Sjuhäradsbygden och i andra områden som drabbas av arbetslöshet. I den mån det behövs kommer ytterligare resurser för arbetsmarknadspolitiken att tas fram.
Herr talman! De 26 miljonerna finns kvar, säger industriministern -- de finns i statskassan. Det är väldigt bra! När kommer då regeringen att fatta ett beslut som gör det möjligt att i det nuvarande läget använda dessa pengar för tekoföretagen? Eftersom situaitonen är så besvärlig som den är måste alla medel som kan ställas till förfogande utnyttjas. När tänker regeringen fatta ett sådant beslut? Industriministern säger också att om det behövs kommer ytterligare medel att ställas till förfogande för arbetsmarknadspolitiken. Det är väldigt bra. Kan jag uppfatta det som ett löfte från industriministern att så kommer att bli fallet?
Herr talman! Som jag sade följer vi läget på arbetsmarknaden mycket noga, och det gäller då också tekoindustrin. Hur läget ser ut kommer att bli avgörande för ställningstagandet till i vilken mån ytterligare resurser behöver tas fram.
Herr talman! Det är mycket bra om man inom industridepartementet nu följer utvecklingen och studerar läget. Det gjorde man uppenbarligen inte när man fattade beslutet om att dra in dessa 20 eller 26 milj.kr. Hade man då noga studerat läget, hade man naturligtvis inte fattat ett sådant beslut. Mot bakgrunden av att man nu noga följer utvecklingen och studerar läget vill jag fråga: När kan vi vänta oss ett beslut om att dessa pengar kommer att ställas till förfogande? Ett besked härom skulle vara av stort värde för alla de företag som nu inte vågar göra någonting, eftersom de inte vet om det finns några resurser. De kanske nu står i begrepp att flytta ut eller lägga ner sin verksamhet, vilket är alternativet till att man gör satsningar. När får vi ett beslut, industriministern?

Herr talman! Gundhild Bolander har adresserat frågan till mig, men ställer den i frågetexten till finansministern. Finansministern och jag har kommit överens om att jag besvarar frågan. Gunhild Bolander frågar om regeringen är beredd att med någon form av ekonomiska styrmedel stimulera en utbyggnad av vinkraften i privat och kooperativt ägande. Jag har tidigare i höst fått samma fråga från Gunhild Bolander. För två veckor sedan svarade jag att jag inte var beredd att då svara på frågan, eftersom arbetet på ett energipolitisk proposition pågår inom regeringskansliet samtidigt som viktiga delar av propositionens innehåll är föremål för överläggningar mellan regeringen och folkpartiet och centerpartiet. Detta gäller fortfarande.
Herr talman! Tack för svaret. Bakgrunden till min fråga är den beskattning som i dag motverkar en positiv utveckling av vindkraftsutbyggnaden. Jag ställde därför min fråga till finansministern. När statsrådet Molin nu har övertagit frågan hoppas jag att man kan tolka det som en positiv industripolitisk markering. På Gotland finns mycket goda förutsättningar för energiproduktion med vindkraft. Med andra ord kan man säga att det blåser nästan jämnt. Genom utredningar har det kartlagts att vissa områden på och kring Gotland är kartlagda som speciellt lämpade för sådan verksamhet. Det har medverkat till att det finns ett mycket stort intresse för vindkraft hos många gotlänningar. En väderkraftsförening har bildats, som hjälper till att stimulera en vindkraftsutbyggnad dels i privat regi, dels i kooperativ form. Många studieresor har gjorts till Danmark, där som bekant denna kraftkälla har en helt annan status än i vårt land. Man har gjort den erfarenheten att skatt i princip inte skall utgå på förnybar energi. I Sverige möter man en hel del hinder när man försöker förverkliga sina idéer om att medverka till sin egen försörjning av elenergi. Det främsta hindret är den skattebelastning med 7,2 öre per kilowattimme som utgår om vindkraftsverkets kapacitet överstiger 100 kilowatt. Märkligt nog skattebelastas också den egenanvända elen. Det gäller således inte enbart det eventuella överskottet som man säljer ut på det allmänna nätet. Skatten på den el som man förbrukar själv är avgörande för många när det gäller om man skall satsa eller inte. Är regeringen beredd att slopa den här beskattningen eller på annat sätt underlätta för dem som är beredda att satsa på vindkraftverk, t.ex. med någon form av investeringsbidrag eller avdragsmöjligheter?
Herr talman! Jag tror att förutsättningen för att vi skall kunna producera vindkraft i Sverige är någon form av stimulanssystem. Jag kan dock inte svara på hur det skall se ut innan vi har haft överläggningar med de andra partierna. Gunhild Bolander får därför vänta tills överläggningarna är slutförda och vi kan presentera en proposition för riksdagen.
Herr talman! Jag kan väl ändå konstatera att regeringen har en positiv syn på detta. Det är ganska intressant att konstatera att när en representant från industridepartementet deltog i ett möte i Visby för ungefär ett år sedan, kände denne inte till beskattningen på 7,2 öre på den egenproducerade elen. Det sades då att detta omedelbart skulle undanröjas i enlighet med den satsning på alternativa energikällor som då ingick i regeringens politik. Skatten är fortfarande kvar. Jag utgår ifrån att den här egendomligheten kommer att undanröjas i den kommande energipropositionen. Jag vill därför tacka för detta någorlunda positiva svar om satsning på alternativen.

Herr talman! Marianne Samuelsson har frågat miljöministern om hon är beredd att medverka till att högsvavlig olja ur statens beredskapslager inte säljs till Polen eller andra redan hårt miljöbelastade länder. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. beslutat om ändringar i den statliga lagringen av olja, vilket medfört en omfattande omstrukturering av statens lager. Statens energiverk svarar för att omstruktureringen genomförs samt att erforderlig omsättning av lagrade produkter sker. Energiverket beslutar om de kvantiteter och kvaliteter av olja som skall säljas och begär sedan in anbud från oljeföretag i Sverige. Någon försäljning direkt till andra länder sker inte. Energiverket har dock ingen rätt att meddela köparen restriktioner beträffande vidareförsäljning till vissa länder. januari 1989 får svavelutsläpp från förbränning inte överstiga 0,19 gram svavel per megajoule tillfört bränsle. För oljeeldande anläggningar -- utan särskilda reningsåtgärder eller svavelbindning i processen -- innebär gränsen att svavelhalten i oljan inte får överstiga 0,8 viktprocent. viktprocent har enligt vad jag inhämtat inte sålts ur statens beredskapslager. Det finns för närvarande inte heller några planer på någon sådan försäljning.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det stämmer nog att olja där svavelhalten överstiger 0,8 viktprocent inte har sålts. Halten har legat på 0,5 om jag inte har fått fel uppgifter. Mot bakgrund av de regler som vi för närvarande har på miljösidan som stadgar 0,1 viktprocent överstiger detta vad vi själva kan acceptera. Som framgår av svaret har energiverket inte rätt att meddela restriktioner. Det skall drivas enligt lönsamhetsprincipen. Man kan väl ändå förvänta sig att regeringen har rätt att meddela restriktioner. Enligt uppgifter som jag har kunnat få fram sägs att den olja som snabbt skulle bli helt otjänlig här kan användas i bl.a. öststaterna, eftersom man där har bilar av så gamla modeller att oljan går att använda. För mig känns det fruktansvärt osolidariskt när vi samtidigt talar om den miljösituation som finns i östländerna. Miljöflyktingar har t.o.m. kommit hit och sagt att det är en direkt hälsofara för deras barn att växa upp i den här miljön. Även om inte direktförsäljning sker, kan man via oljebolag exportera dessa miljöproblem. Det rimmar mycket illa med den miljö och biståndspolitik som vi har uttalat här i riksdagen. Vi hade bl.a. en lång debatt om biståndet till Östeuropa på miljösidan, där vi klart sade att det måste satsas, att vi måste hjälpa till osv. Jag känner att det verkligen är fråga om att man sviker sina löften. Jag har inte fått ett ordentligt svar på om detta verkligen är förenligt med regeringens miljöoch biståndspolitik.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att det faktiskt är tillåtet att elda med olja som har en svavelhalt upp till 0,8 viktprocent i Sverige. Den olja som har sålts är det således tillåtet att elda med i Sverige. Att vi skulle införa regler som skulle förhindra andra länder att använda olja som är tillåten i Sverige förefaller något märkligt. För övrigt kan jag upplysa Marianne Samuelsson om att man i Polen normalt köper olja ifrån Sovjet. Den oljan innehåller, enligt uppgifter som jag har fått från energiverket, 3 viktprocent svavel. Det är en väsentligt sämre produkt. Jag har inga bevis för att den olja som har sålts till svenska oljeföretag har sålts vidare till Polen. Men även om så skulle ha skett är det fråga om en bättre olja än den som normalt importeras ifrån Sovjetunionen. Det är olja som också accepteras i det svenska energisystemet.
Herr talman! Jag känner stor osäkerhet om huruvida den gör bättre nytta än den sovjetiska oljan. Trots allt tycker jag att det stämmer dåligt med vår miljöprofil att exportera högsvavelhaltig olja som skall eldas under, vad man i alla fall kan tänka sig, dåliga reningsförhållanden. Här hemma har vi högre krav på reningen när vi eldar med olja.

Herr talman! Krister Skånberg har frågat mig vad jag avser att göra för att motverka befarade skadeverkningar på småföretag -- i synnerhet underleverantörer och företag som levererar till den offentliga sektorn -- till följd av ett svenskt närmande till EG. Ett av målen med EGs omvandling är att skapa en större marknad med ökad konkurrens och därmed en effektivare näringslivsstruktur. Den svenska ekonomin är inte betjänt av en politik som försöker skydda vissa branscher från utländsk konkurrens. Detta skulle endast medföra sämre resursfördelning, lägre tillväxt och i förlängningen en sämre välfärdsutveckling. Regeringens politik syftar i stället till att stärka den svenska småföretagssektorn och förbereda den på en ökad utländsk konkurrens. Regeringens arbete följer i princip två linjer. För det första bedriver regeringen sedan länge en aktiv småföretagspolitik som genom finansierings-, utbildnings-, informations och konsultinsatser syftar till att öka småföretagens kompetens och konkurrenskraft. Under de senaste åren har dessa åtgärder dessutom kompletterats med särskilda insatser, bl.a. i form av konsekvensanalyser för enskilda företag rörande de hot och möjligheter som ett svenskt närmande till EG kan medföra. För det andra strävar regeringen efter att ge de svenska småföretagen möjlighet att delta i EGs småföretagsprogram. Sverige och övriga EFTA länder diskuterar för närvarande med EG möjligheterna och formerna för en medverkan i dessa program. Krister Skånberg pekar i sin fråga på två typer av småföretag som kommer att få det särskilt besvärligt under de närmaste åren -- underleverantörerna och de företag som levererar till den offentliga sektorn. Låt mig först ta upp frågan om underleverantörerna. Samhället kommer under den närmaste treårsperioden att årligen satsa ca 400 milj.kr. i syfte att underlätta utveckling och omstrukturering av den svenska underleverantörsindustrin. Styrelsen för teknisk utveckling, Industrifonden och delegationen för verkstadsteknisk utveckling bidrar med finansierings och rådgivningsinsatser för produkt och produktionsutveckling. Exportrådet stödjer många underleverantörsföretag som vill etablera internationella kundkontakter och utveckla sin export. Industriverket bedriver en uppsökande verksamhet som bl.a. syftar till att få till stånd samverkansdiskussioner mellan berörda underleverantörsföretag. Låt mig slutligen kommentera de farhågor som Krister Skånberg framför vad gäller småföretag som levererar till den offentliga sektorn. EGs politik inom detta område inriktas framför allt på att skapa ökade möjligheter för såväl inhemska småföretag som för utländska konkurrenter vid offentlig upphandling och att därigenom öka konkurrensen. För svensk del kan detta komma att innebära en ökad konkurrens från utländska företag för de företag som i dag levererar till den offentliga sektorn. Men det skapar framför allt möjligheter för de svenska företagen, såväl stora som små, att komma in på den stora marknad som den offentliga upphandlingen inom EG utgör.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret som är väl strukturerat. Jag får intrycket att vi båda inser att det finns problem. Frågan är hur man skall hantera dem. Jag konstaterar att det handlar om konkurrens på olika villkor. De företag som de svenska företagen skall konkurrera med är ju normalt väsentligt större. I det här fallet har jag oroat mig för småföretagen. Vi kan först se på underleverantörsföretagen. De hotas faktiskt på två sätt. Det ena sättet är att en del av de svenska företagen flyttar ut och därmed sannolikt söker sig till underleverantörer på den nya lokala marknaden. Vissa primärunderleverantörsföretag kan följa med. Men normalt sett växlar ett företag underleverantör i den situationen. Det andra sättet är att man på den svenska hemmamarknaden hotas av ökande konkurrens. Det betyder att om man tidigare har oroat sig för underleverantörsföretagen -- vilket man har gjort både i riksdagen och i statens industriverk där jag har arbetat -- blir hotet väsentligt större. Ett sätt är naturligtvis att göra företagen duktigare. Det är säkert värdefullt. I den mån man försöker göra dem större finns det vissa nackdelar. Vi behöver också genuint små företag. Ytterligare ett sätt hade varit att försöka jämna ut konkurrensförhållandena mellan små och stora företag som i dag ofta är till de stora företagens fördel. Jag är bekymrad, eftersom jag tror att många svenska småföretag hittills bara trott att detta med en svensk EG-anpassning och eventuell anslutning blir en källa till glädje. Men det blir den inte. Jag hoppas att få en chans att tala mer om dem som säljer till den offentliga sektorn. De kommer också att få det svårt.
Herr talman! De resonemang som Krister Skånberg för stämmer överens med mitt sätt att se på problemen. Vi måste naturligtvis generellt för både stora och små företag se till att vi har konkurrenskraft i Sverige som gör att de blir intressanta för köpare i Sverige och i andra länder. Konkurrenskraften har många element. Det gäller naturligtvis kostnadsutvecklingen, där vi inte kan ha en snabbare kostnadsstegring i Sverige än kostnadsstegringen i våra konkurrentländer. Det gäller naturligtvis många andra faktorer som vår infrastruktur, transportsystem, telekommunikationerna, forskning och utveckling, teknikspridning och vårt utbildningssystem. Det gäller alltså hela det näringspolitiska spektrum, där det måste vidtas åtgärder för att göra vår industri, stor som liten, så konkurrenskraftig som möjligt i det nya Europa som växer fram. Då måste man underlätta, särskilt för de små företagen i sina exportansträngningar, också när det gäller offentliga upphandlingar. Den stora volymen finns ju i EG-området, där det naturligtvis kan vara svårt för de små företagen att ta sig in på marknaden.

Herr talman! Jag tror också att de olika åtgärder som industriministern tar upp kan ha en effekt. Jag är tveksam till hur mycket nytta vi kan göra för att försöka göra små svenska företag exportdugliga. Det är inte alla företag som kan ta upp den kampen. Jag är rädd för att EG-anpassningen och EG anslutningen faktiskt försvagar oss. Vi får heller inte samma möjlighet att genom en aktiv regionalpolitik försöka hjälpa småföretagen ute i bygderna. En annan fördel hade varit att sikta mer på närmarknader som t.ex. ett nordiskt samarbete eller ett samarbete tvärsöver Östersjön. Då blir det en mera begränsad hemmasfär som dessa företag får arbeta inom. Jag hoppas att det på något sätt kan komma till stånd. Jag tror på en nordisk hemmamarknad och på en Östersjömarknad.
Herr talman! Av det resonemang som Krister Skånberg nu för får man intrycket att Sverige skall isolera sig, möjligen tillsammans med övriga Norden, på en marknad. Vi skall, menar Krister Skånberg, avskärma oss från den stora EG marknaden. Det tror jag skulle vara djupt olyckligt. I dag säljs 50 % av vad den svenska industrin producerar på den stora marknaden. Skall vi ha tillgång till den i framtiden gäller det naturligtvis att få en anknytning till denna viktiga marknad i form av ett EES-avtal som vi nu förhandlar om. Sedan får vi se vad utvecklingen leder till när det gäller möjligheterna till medlemskap. Men om vi isolerar oss kommer småföretagen, storföretagen och över huvud de svenska medborgarna att få stora problem med avsättningen av sina produkter. Det kan man vara säker på.
Herr talman! Det är viktigt att veta att jag inte nämnde detta med isolering. Jag är alldeles övertygad om att vi skall fortsätta att handla med både Västeuropa och resten av världen. Vi måste naturligtvis hålla oss konkurrenskraftiga för att kunna klara det. Jag talar om att många små företag har mest slagkraft på en hemmamarknad. För en del företag är export detsamma som att sälja till grannkommunen. Vi skall alltså värna om närliggande marknader. Låt mig även ta upp den offentliga sektorn och dess upphandling. Där är jag mera direkt kritisk. Jag är rädd för att det är ganska få svenska företag som kan vara med i den mycket stora upphandlingsdansen i Europa. Det är värdefullt för de stora företag som det kan gälla. De kan kanske hjälpa en del svenska underleverantörer på vägen. Men framför allt är det ett hot hemma i Sverige. Jag tycker att man skall ha stor respekt för detta, det skadar också regionalpolitiken.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om jag ämnar vidtaga åtgärder för att se över nuvarande stödområdesindelning för kommunerna i Den stödområdesindelning som nu gäller fattade riksdagen beslut om för knappat ett halvt år sedan. Indelningen grundades på en ingående analys av de regionalpolitiska problemens omfattning och svårighetsgrad i landets samtliga kommuner. En sammanvägning gjordes bl.a. av befolknings och sysselsättningsutveckling under de senaste åren, sysselsättningsgrader bland män resp. kvinnor, arbetslöshetssituationen samt den lokala arbetsmarknadens omfattning. Den analys som gjordes har enligt min mening fortfarande relevans. Indelning i permanenta stödområden har gjorts bl.a. för att regionalpolitiska problem av långsiktig natur i ett sådant område skall kunna lösas. Den indelning som gjorts bör därför tillåtas vara kvar över en längre tidrymd och följaktligen inte ändras för ofta. Det kan naturligtvis alltid uppstå nya regionalpolitiska problem som i ett kortsiktigt perspektiv gör den gällande stödområdesindelningen mindre relevant i något avseende. Efter prövning från fall till fall har regeringen och statens industriverk möjlighet att tillämpa förmånligare stödvillkor än de som generellt gäller för ett visst stödområde. Regeringen har dessutom möjlighet att för en kommun eller del av kommun i ett stödområde tillfälligt lämna lokaliseringsbidrag med en högre procentsats än normalt. Ett exempel på detta i Västerbottens län är det beslut som regeringen nyligen fattat om att stöd med en högre bidragsprocent än vad som normalt gäller för stödområde 2 kan lämnas i Björksele församling i Ett område kan vidare tillfälligt inplaceras i ett stödområde. En sådan åtgärd syftar till att hastigt uppkomna strukturproblem som allvarligt hotar sysselsättningen skall kunna hanteras. Rent principiellt bör dock gruppen med tillfälligt inplacerade områden inte tillåtas bli alltför omfattande, eftersom detta kan innebära att förutsättningarna att lösa problemen inom de permanenta stödområdena då kan försämras. I undantagsfall kan dessutom regeringen lämna stöd utanför stödområdet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var ungefär så som jag hade väntat mig. Målet med regionalpolitiken är dock att ge alla invånare i vårt land tillgång till arbete, service och god miljö. För att nå detta mål krävs olika medel, och ett av dessa medel är stödområdesindelningen. Nu gällande beslut är inte konsekvent, vilket vi också i folkpartiet framhöll i våras när beslutet togs. Vi yrkade på en ny utredning och bibehållande av nuvarande indelning, i avvaktan på ett bättre beslutsunderlag. Västerbottens del att en rad kommuner och delar av kommuner med likartade förhållanden hamnar i olika stödområden, vilket får ekonomiska konsekvenser både för existerande företag inom tillverkningsindustrin och för restaurang och turistnäring, förutom negativa konsekvenser för nylokalisering. Med inplacering i stödområde 1 utfaller ett antal förmåner som påverkar konkurrensen för företag. Det gäller nedsättning av arbetsgivaravgifter, bättre utbildningsstöd, frakstöd osv. Ostridigt är -- och det tror jag att industriministern håller med om -- att företagen i Västerbottens inland totalt har varaktiga konkurrensnackdelar. Mina frågor blir då: Varför särbehandlas inlandskommunerna på det här sättet? Vilka gränser och kriterier låg till grund för beslutet? Låt mig ta Malå och Norsjö som exempel. Norsjö kommun med sina tre mil från Malås kommungräns och ungefär lika långt från Norrbottensgränsen är inplacerad i stödområde 2, och Jörn, Kalvträsk och Fällfors också i stödområde 2. På vilken nivå låg analysen bakom denna stödområdesinplacering?
Herr talman! Jag har nyss redovisat vilka kriterier som låg till grund för denna analys. Det gällde arbetslöshet och sysselsättningssituationen för både män och kvinnor, arbetsmarknadsläget osv. Jag behöver inte upprepa det. Det är ett halvår sedan som vi hade diskussioner om detta här i riksdagen. Under den tiden har några nya argument inte tillkommit. En ny debatt skulle bli en repris på de diskussioner som vi hade i våras. Jag tycker att det är onödigt att tynga riksdagen med en sådan diskussion. Jag hänvisar till den debatt som vi tidigare fört i dessa frågor, för att inte förlänga dagens debatt i onödan.
Herr talman! Jag kan ge industriministern ett exempel. Det finns ett företag som heter Jörnträ, som är beläget i Jörn och som nu är placerat i stödområde 2. Om det hade legat i stödområde 1, skulle företagets ekonomiska fördel härav ha varit ungefär 1,7 milj.kr. -- pengar som hade kunnat användas för utveckling och förändring av produkter och marknader. Det kunde framför allt ha ökat sysselsättningen och gett en mer varaktig sysselsättning. Detta är viktiga frågor när en konjunkturavmattning nu når Västerbotten. Jag tycker att beslutet om stödområdesindelningen vilar på en orättvis grund och att de nuvarande förhållandena måste ses över. Jag vet att det är kort tid sedan beslutet fattades, men om något är felaktigt är det inte fel att ta upp saken igen. Jag tror att också industriministern med tillfredsställelse skulle se på att vi i Västerbotten hade varaktiga företag, som kunde rädda sysselsättningen.

Herr talman! Jag vill först göra en liten kommentar till Elisabeth Fleetwoods inlägg. Konstitutionsutskottets majoritet konstaterade att det får ankomma på förvaltningsstyrelsen att ta ställning till den här typen av framställningar. Man behandlar alltså framställningarna om minnesmärken över FN-svenskarna resp. över Wallenberg på samma sätt, utan att avge någon rekommendation. Herr talman! Vi har fått en vital debatt om demokratin och om hur Sverige styrs. I den ingår också en diskussion om parlamentets roll. Inför nomineringsarbetet diskuteras dessa frågor inom partierna. Det gäller att rekrytera nya människor som skall företräda folket. Vi gamla riksdagsledamöter skall också ta ställning till om vi vill bli omvalda eller inte. Det har också förts en diskussion om representativiteten och kontakten mellan väljare och valda. Riksdagens inflytande har ökat under de senaste åren beroende på den parlamentariska situation vi har. I denna diskussion ingår också frågan om ledamöternas arbetsförhållanden. Det har skett en väsentlig förbättring om man bara ser tillbaka ett tiotal år och jämför med hur det var då. I utskottsutlåtandet finns en enig skrivning om den service som skall stå till ledamöternas förfogande. Jag vill bedöma den skrivningen som ett mycket stort steg framåt för att förbättra arbetsförhållandena här i riksdagen. Det har, som alla vet, skett en upprustning vad gäller sekreterarhjälpen. Men det finns forfarande brister, framför allt vad avser tillgången till mer kvalificerad assistenthjälp i form av handläggare och liknande. Nu har utskottet gått vidare och konstaterar att det finns ett behov av också mer kvalificerad assistenhjälp. Men framför allt talar man om att det finns ett behov av en personlig sekreterar och handläggartjänst. Det är ett litet trendbrott i förhållande till hur vi behandlat dessa frågor tidigare i riksdagen. Vi ser framför oss möjligheten att kunna få service och hjälp också på hemorten. Det pågår en diskussion om användningen av riksdagens lokaler, och det är självfallet en förutsättning om vi skall kunna bygga ut hjälpen kraftigt. Men det finns enskilda riksdagsledamöter som skulle kunna knyta till sig service oberoende av tillgång till fler arbetsrum eller liknande. Det pågår också en utvärdering av assistenstödet. Utskottet konstaterar att man i samband med den utvärderingen bör kunna gå vidare. Det betyder enligt min uppfattning att vi redan i vår borde kunna ta tag i dessa frågor och bestämma oss för en större individualisering och en utvidgning av assistenthjälpen. Jag tror att det skulle bidra till ett större förtroende för folkets företrädare när vi på ett professionellt sätt kan sköta våra arbeten. Framför allt kan vi representera och företräda våra väljare på ett bättre sätt. Herr talman! Folkpartiet har också en reservation fogad till detta betänkande. Jan-Erik Wikström och Margitta Edgren har föreslagit att riksdagen skall ha tillgång till service i form av språkvårdare. Jag har själv personlig erfarenhet från regeringskansliet av vad sådana språkvårdare kan åstadkomma. De kunde förvandla tunga och byråkratiska texter och skrivningar till flytande och lättförståelig svenska, utan att innehållet och precisionen gick förlorad. Riksdagen producerar ju en mängd officiell text, framför allt betänkanden. Jag anser att vi har ett ansvar för hur språket vårdas, hur vi använder vårt språk, och att det skall vara lättillgängligt och lättläst. Det finns många avnämare till våra officiella texter. Tanken bakom att ha sådana språkvårdare är att de skall kunna granska texter och ge service både till tjänstemän och till ledamöter. Nu tar utskottet inte ställning i denna fråga, utan skjuter över den till förvaltningsstyrelsen. Jag avstår här från att yrka bifall till vår reservation, men lovar i stället att som ledamot i förvaltningsstyrelsen fortsätta att driva denna fråga.

Herr talman! Jag skall inte bli mångordig, bl.a. därför att det i så fall krävs mycket papper för att trycka vad jag säger. Ingela Mårtensson har väckt en motion om pappersflödet i riksdagen och vill att det skall göras en plan för att minska detta pappersflöde. Jag tycker att den motionen är rätt och riktig, och jag vill gärna stödja den. Jag tror att det finns mycket stora potentialer för att spara papper i detta hus. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! De motioner som vi nu behandlar härrör sig från den allmänna motionstiden 1989 och 1990. Utskottets ställningstaganden föranleder åtmintone i ett fall förslag till ändringar i riksdagsordningen. Några kommentarer kring detta kan därför vara på sin plats. Enligt de regler som gäller utser konstitutionsutskottet en JO-delegation med sex ledamöter. Detta sker i enlighet med vad som stipulerats i riksdagsordningens 8 kap. Det förhållandet att inte alla i KU representerade partier får plats i JO-delegationen har kritiserats utifrån principiella utgångspunkter. Som framgår av utskottsbetänkandet föreslås nu en ordning som löser det beskrivna problemet på ett sätt som alla partier i riksdagen har kunnat ställa sig bakom. Delegationens uppgifter övertas av konstitutionsutskottet i dess helhet. Därmed bortfaller också behovet av samråd med partiernas representanter som föreskrivs i riksdagsordningen. Den ändring som här föreslås i riksdagsordningens tilläggsbestämmelser får konsekvenser även i instruktionen för riksdagens ombudsmän. Men om detta återkommer utskottet till riksdagen vid ett senare tillfälle. Beträffande de reservationer som har lämnats i anslutning till betänkandet vill jag göra en kort kommentar till nr 2, den som handlar om utsmyckning i riksdagens lokaler. Jag vill då säga till Elisabeth Fleetwood att vi naturligtvis är eniga om Raoul Wallenbergs stora betydelse. Likaså är vi eniga om att det är viktigt att hålla hans minne levande. På s. 9 i utskottets betänkande redovisar vi varför vi inte är beredda att bifalla Elisabeth Fleetwoods motion 324. Vi anser, vilket bör ha framkommit i debatten, att det bör ankomma på förvaltningsstyrelsen att pröva frågan om monument och minnesmärken för riksdagens vidkommande. Jag tycker att vi har uppgett starka skäl för varför det är förvaltningsstyrelsen som skall pröva frågan. Jag instämmer med Birgit Friggebo på den här punkten. Men, herr talman, långt ifrån alla motioner avstyrks av konstitutionsutskottet: En motion med Lars Gustafsson som första namn har vunnit bifall. Det innebär att arbetet med riksdagsbiografierna bör fortsätta och omfatta även enkammarriksdagen. Vi har menat att i första hand bör perioden 1971--1982 bli föremål för biografikommitténs intresse efter det att man har fullföljt sitt arbete med tvåkammarriksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande och avslag på de reservationer det yrkas bifall till.

Herr talman! Jag yrkar också bifall till hemställan i betänkandet. Jag vill gärna tacka de andra partierna, och framför allt utskottets ordförande Olle Svensson, för att vi nu får en bra lösning på problemet med beredningen av JO-val. Vi har diskuterat det här länge i utskottet, och vårt parti har motionerat många gånger i frågan. Problemet har varit att inte alla partier har varit företrädda i beredningen av JO-val.

Vi är väldigt nöjda med detta. Jag vill som sagt tacka utskottet för ett konstruktivt arbete för att lösa frågan. Det var inte bara biografimotionen, Kurt Ove Johansson, som tillstyrktes, utan faktiskt också denna motion från vänsterpartiet. Jag är mycket nöjd i dag över huvud taget, men jag vill särskilt tacka för att vi har fått en bra skrivning vad gäller frågan om polisingripanden i riksdagens lokaler. Det inträffade en ganska olustig episod för något år sedan. I samband med en presskonferens på vårt riksdagskansli hade vi en polisiär närvaro som vi i gruppen inte kände till. Det uppstod en ganska laddad och tillkrånglad situation. Nu löstes detta tack vare ett omdömesgillt arbete av vår egen säkerhetstjänst, som jag inte på något sätt vill kritisera -- jag tycker att den gör ett väldigt bra arbete. Denna episod föranledde ändå mig och Margó Ingvardsson att väcka en motion till riksdagen om att man borde se över detta. Nu får vi bra och starka skrivningar på denna punkt, där det bl.a. heter att utskottet för sin del starkt vill understryka vikten av att man skall ta hänsyn till de speciella förhållanden som råder i detta hus, partigruppernas arbete m.m. Jag anser att i praktiken även denna motion tillstyrkts. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! I här föreliggande betänkande har konstitutionsutskottet behandlat ett antal motioner från allmänna motionstiden rörande tryckfrihet och sekretess. Så när som med ett undantag avstyrks motionsyrkandena av utskottet. I några fall sker detta med hänvisning till pågående beredning av ärendena inom regeringskansliet. Hit hör yrkandet om att bestämmelserna vid registreringen hos säpo skall vara offentliga, vidare frågan om skärpt sekretess för uppgifter i vapenregistret liksom kravet på att offentlighetsprincipen skall begränsas beträffande rekryteringsärenden inom den offentliga sektorn. Ytterligare några frågor, som utskottet avvisar med hänvisning till pågående beredning, gäller dels möjligheten för förföljda personer att byta personnummer, dels sekretessen vid rapportering inom hälso och sjukvårdsområdet, när det gäller rapportering av läkemedelsmissbrukare samt slutligen också frågan om den uppgiftsöverföring som sker från landstingen till socialstyrelsens forsknings och statistikregister. I ett fall har utskottet således gjort ett tillkännagivande. Det gäller sekretessbestämmelserna i samband med såväl anmälan som beslut av ärenden hos hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Där råder för närvarande den regeln att sekretess inte skall gälla, vilket har motiverats med att det finns ett viktigt offentlighetsintresse, när det gäller ansvarsnämndens ärenden. Med hänsyn till att det ofta nog förekommer integritetskänsliga uppgifter i en anmälan anser emellertid utskottet att det finns anledning för regeringen att åter pröva frågan. Till utskottsbetänkandet har fogats sju reservationer. Vi moderater har ställt oss bakom fyra av dessa, och jag vill nu helt kort beröra dem. I reservation nr 1 yrkar vi på stärkt sekretesskydd vid taxeringsförfarandet. Den skattskyldige är i sammanhanget skyldig att lämna uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden, vilka kan bli offenliga i samband med taxeringsmyndighetens beslut. Eftersom det kan vara fråga om uppgifter av mycket känslig karaktär för den enskilde, är det enligt vår mening angeläget att motiveringarna för myndighetens beslut åtnjuter sekretsskydd. I reservation nr 4 hävdar vi den enskildes rätt att själv i ökad omfattning kunna bestämma över hur personliga uppgifter används och sprids av myndigheter, vilket skulle kunna åstadkommas genom att besvärsrätt införs för den som berörs av utlämnade sekretesskyddade uppgifter. Frågan har berörts av data och offentlighetskommittén, som anfört bl.a.: ''En effektivare tillsyn över sekretesslagen och en förbättrad garanti mot slapp tillämpning av densamma skulle eventuellt kunna åstadkommas om man inför besvärsrätt för den om berörs av de sekretessprövade uppgifter som har lämnats ut.'' Kommittén avgav emellertid inget förslag i sammanhanget utan anförde att frågan borde övervägas på nytt i samband med en framtida översyn av sekretsslagen. Kommitténs borgerliga ledamöter påtalade i ett särskilt yttrande att en utredning borde ha kommit till stånd redan inom utredningens arbete. Vi reservanter anser således att det är angeläget att frågan om besvärsrätt för den enskilde blir föremål för en skyndsam utredning. I reservation nr 6 konstaterar vi, att sekretesslagen har varit i kraft i närmare tio år och att någon översyn inte ägt rum under denna tid beträffande myndigheternas tillämpning av lagen. Samtidigt har användningen av ADB kraftigt ökat. Enligt vår mening är det därför rimligt att en sådan översyn nu kommer till stånd. Slutligen anför vi i reservation nr 7, att vissa uppgifter av känslig karaktär för den enskilde skall kunna utgallras ur registren efter en viss tid eller när myndigheterna inte längre behöver dem. Hit hör t.ex. bibliotekens utlåningsregister. I sammanhanget måste givetvis sådana aspekter beaktas som gäller forskningens behov och rätten att ta del av offentliga handlingar. Det är därför nödvändigt att en översyn kommer till stånd om hur hithörande frågor skall regleras, vilket bör ges regeringen till känna. Herr talman! Av numera kända skäl yrkar jag bifall till endast en av de avgivna reservationerna och väljer då reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill först ta upp frågan om kravet på förstärkt skattesekretess som folkpartiet tillsammans med centern och moderaterna har reserverat sig för i reservation nr 1, vilken jag yrkar bifall till. Bakgrunden är att taxeringsnämndernas beslut om taxering skall införas i taxeringslängden. Det betyder också att avvikelser från och motiveringar för dessa skall hamna där så småningom. Därmed blir en lång rad personliga förhållanden offentliga. Det rör sig om uppgifter som egentligen är menade för den skattskyldige när taxeringsnämnden skriver om avvikelsen. Konstitutionsutskottet har inte minst medverkat till att beslutsmotiveringarna har blivit alltmer utförliga. KU har sagt att det är viktigt att beslutsmotiveringarna är tydliga och lättförståeliga. I betänkandet förs ett ganska långt resonemang om den nya taxeringslagen. Det är faktist irrelevant i det här sammanhanget, eftersom beslutsmotiveringarna fortfarande är offentliga. Man hänvisar också till riksskatteverkets yttrande, där sägs att offentlighetsprincipen får väga tyngre än behovet av sekretess. Om man läser hela yttrandet ifrån riksskatteverket finner man att det även innehåller en uppräkning av nackdelarna med offentligheten i det här sammanhanget. Man säger också att skyddsaspekten borde väga mycket tungt när så många personliga uppgifter nu kan avslöjas i beslutsmotiveringarna. Det gäller speciellt med tanke på att de skattskyldiga har så långtgående skyldigheter att lämna uppgifter till skattemyndigheterna. Jag vill också ta upp frågan om besvärsrätt. I en motion har vi ställt krav på en utredning om möjligheter för den enskilde att besvära sig när sekretesskyddade uppgifter har lämnats ut. Det kravet tycker jag ytterligare stärks genom data och offentlighetskommitténs betänkande. Hans Nyhage citerade en del av kommitténs yttrande. Jag vill ta upp ytterligare ett par uttalanden av data och offentlighetskommittén som understryker det här kravet. Kommittén säger: ''När det gäller tillämpningen av sekretesslagen tycker vi oss, som nämnts, ha funnit en del brister.'' Angående införande av besvärsrätt säger kommittén vidare: ''Det skulle också kunna leda till en mera omsorgsfull menprövning och en vitalare debatt om utvidgad besvärsrätt enbart med utgångspunkt från de begränsade erfarenheter beträffande tillämpningen av sekretesslagen som vi har uppmärksammat.'' Kravet är således fortfarande mycket aktuellt och har också förstärkts genom den ökade ADB Herr talman! Folkpartiet avser att stödja reservation nr 5 om minskad sekretess beträffande uppgifter om faderskap. I våras uttalade konstitutionsutskottet att åtgärder skulle vidtas för att tillförsäkra barnen rätt att få veta sin börd. Inget har hänt. Särskilt mot bakgrund av bestämmelsen om denna rätt vid givarinsemination är det viktigt att något händer även när det gäller utredningar om faderskap. Herr talman! Vi har från folkpartiets sida även ett särskilt yttrande som gäller översyn av myndigheters tillämpning av sekretesslagstiftningen. Innan vi stöder ett sådant krav vill vi ha klarare information och uppgifter om vilka frågor som behöver utredas och vilka delar som skall ses över. Vi är därför inte att beredda att nu ta det initiativ som har föreslagits i motion Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det är bra att Ylva Annerstedt sade att folkpartiet stöder reservation nr 5. Jag var litet förvånad när jag blev ensam om den reservationen, men nu kanske det finns möjligheter för flera partier att ställa upp bakom den. Denna fråga torde inte vara partipolitiskt kontroversiell på något sätt. Bakgrunden är att Björn Samuelson i en motion har krävt minskad sekretess när det gäller uppgifter om faderskap. Motionen är föranledd av ett enskilt och, tycker jag, mycket tragiskt fall. På grund av gällande sekretessbestämmelser förvägras en kvinna rätten att få del av uppgifter om vem som är hennes far. Enligt min mening står detta i strid med Såväl socialutskottet som konstitutionsutskottet har tidigare sagt att det finns anledning för regeringen att i lämpligt sammanhang överväga en ändring av sekretesslagen för att tillgodose intresset av att en person kan få tillgång till uppgifter om sin börd. Det är bra sagt, och det är gott och väl. Inget har dock hänt sedan dess. Jag tycker därför att det finns anledning att skjuta på litet i den här frågan och se till att vi omgående får till stånd en lagändring så att dessa problem kan undanröjas. Eftersom folkpartiet nu sluter upp bakom reservationen och det kanske finns möjlighet att få med ytterligare partier yrkar jag bifall till reservation nr 5. Vi har ytterligare en reservation som är fogad till detta betänkande. Den gäller frågan om brevhemligheten, som är en mycket viktig integritetsfråga. Det är naturligtvis särskilt allvarligt om det snokas i post som ställts till en tidning. Pressfriheten kan då hotas och anonymitets och meddelarskyddet kan kränkas. Jag tror att om brev till någon av våra stora tidningar, t.ex. Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, skulle tas i beslag och öppnas skulle det bli ett ramaskri och en enorm debatt. När en liten och, för många, obskyr anarkistisk tidning som Brand drabbas blir reaktionerna mera stillsamma. Det oroar mig, och det oroar också Svenska Mot den här bakgrunden skrev jag en motion till riksdagen i avsikt att stärka brevhemligheten för tidningar och andra mediaföretag. Tyvärr har jag bara fått med mig miljöpartiet på den linjen, vilket jag beklagar. Nog kunde väl utskottet ha kostat på sig att begära en översyn av de här bestämmelserna. Jag yrkar, herr talman, också bifall till reservation nr 3. Slutligen vill jag framhålla att jag självfallet kommer att stödja reservation nr 2 trots att betänkandet kan tyda på motsatsen.

Herr talman! Jag har reserverat mig för miljöpartiet de grönas räkning i tre olika fall i det här betänkandet. Jag står givetvis fast vid de åsikter som ligger till grund för mina reservationer, men jag tänker yrka bifall bara till en reservation, nämligen reservation 2. Den handlar om SÄPOs registrering av politisk verksamhet. Jag blev litet förvånad över att Bo Hammar inte fanns med på den reservationen. Jag har ett minne av att han reserverade sig i utskottet, men han klarlade ju här att han kommer att stödja den vid en eventuell votering. Frågan om SÄPOs registrering har varit uppe till debatt i många fall, och frågetecknen kring denna registrering har varit många. Det tillsattes också tacknämligt en SÄPO-kommitté. Men i och med att den kommittén tillsattes upphörde väl det tacknämliga med denna, eftersom de partier som har kritiserat och varit föremål för misstanke när det gäller diverse registreringar och annat inte blev betrodda, eller åtminstone inte fick vara med i denna kommitté. Vi i miljöpartiet har därför blivit föranlåtna att väcka en motion i ämnet, trots att propositionen med anledning av kommitténs arbete inte är färdig. Vi har alltså valt att motionera i stället för att invänta ett betänkande. Vi har dess värre inte sett att våra synpunkter i detta sammanhang har tagits upp eller förväntas bli upptagna i det betänkande som skall läggas på riksdagens bord.

För att dessa personer skall kunna bedriva den grundlagsskyddade fria opinionsbildningen anser jag att det är lika självklart att det skall vara klart för var och en vad det finns för grund för en eventuell SÄPO registrering. Vad har det här landet egentligen uppställt för kriterier för att en person skall anses som en säkerhetsrisk? De här reglerna kan vi dess värre inte debattera i dag, eftersom de är sekretessbelagda. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det här betänkandet rör vid en nerv i vårt statsskick. Tryckfrihetsfrågorna har ju grundlagsstatus i vårt land, och intresset av offentlighet är stort. Vi är alla överens om behovet av insyn i offentliga myndigheters verksamhet. Det är också lätt att förstå att enskilda har ett berättigat intresse av att var och en inte kan få reda på de uppgifter av privat natur som kan finnas i olika register och andra arkiv. Det finns mycket å ena sidan och å andra sidan i sekretesslagstiftningen. Jag har tidigare i debatter i det här ämnet hävdat, och det är en uppfattning som jag står fast vid, att det sekretessbelagda området bör vara så litet som möjligt, medan däremot gränsen, alltså det man släpper ut från det området, skall vara mycket strikt. Vi skall som lagstiftare inte göra det lätt för myndighetspersoner och tjänstemän i vårt land att med hänvisning till sekretesslagstiftning ta in och hemlighålla uppgifter som inte är oundgängligen nödvändiga. Bl.a. kan man anlägga det synsättet när det gäller beslut om skatteuttag. Det kan man se som ett av skälen till att vi inte anser att man bör sekretessbelägga skattelängderna. Det bör som regel inte finnas integritetskänsliga uppgifter där. Jag kan som ett komplement till det som Ylva Annerstedt sade säga att riksskatteverket verkligen har gjort en avvägning mellan å ena sidan och å andra sidan, och riksskatteverkets slutsats är ändå att man är för offentlighet i dessa frågor. Vi har som vanligt, höll jag på att säga, avstyrkt en del propåer i det här ärendet om att detta sekretessbelagda område skall utökas. Det kan ofta framstå som skäligt, när man ser en sådan här begäran om utökning, att i det enskilda fallet göra en utökning av sekretesskyddet. Men vi måste samtidigt göra en helhetsbedömning med hänsyn till det stora intresset av offentlighet. I ett fall har vi den här gången sett det som motiverat att utvidga det sekretessbelagda området, och det gäller anmälningar till hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det avser de ärenden där det handlar om ansvar eller behörighet. Det kan alltså handla om återkallande eller begränsning av legitimation för sjukvårdspersonal. Jag kan erkänna att jag tyckte att det inte var helt enkelt att ta ställning i den är frågan. Men med hänvisning till att det vore olyckligt om människor avstod från att anmäla sådana ärenden om de inte vet att de kan få sin anmälan sekretesskyddad har vi ställt oss bakom det här kravet. Också reservation 3 handlar om avvägningar mellan olika intressen. Riksdagen har ju ganska nyligen gjort ett övervägande, och vi ser inte att det finns någon direkt anledning att ompröva detta ställningstagande, även om detta liksom många andra ärenden på detta område inte är enkelt. Bo Hammar och även Ylva Annerstedt var bekymrade över faderskapssekretessen. Det har också jag varit. Utskottet uttryckte ju ganska tydligt sin uppfattning i våras i samband med att vi antog barnkonventionen, då vi sade att det nog fanns skäl att se över detta i lämpligt sammanhang. Mina informationer skiljer sig litet grand från Bo Hammars i detta avseende. Jag vet att man på departementet är medveten om de här problemen och att man där håller på att gå igenom dem. Jag tycker alltså inte att det är nödvändigt att göra ett tillkännagivande i det här läget. Även besvärsrätten för den som berörs av sekretesskyddade uppgifter har tagits upp. Jag medger att det kan verka litet bestickande. Men samtidigt är en av grundstenarna i detta sammanhang att besluten skall ske snabbt. Man skall alltså inte kunna segdra sådana ärenden. Om man skulle införa en besvärsrätt skulle man motverka syftet, och det tror jag inte vore lyckligt. Sekretesslagen har nu fått verka under 1980-talet. När det föreslås en översyn av sekretesslagen undrar jag vad man är ute efter. Det ligger litet i sakens natur att det här är en materia som man ständigt får se över. Och jag tror inte att jag har fel när jag säger att vi årligen har gjort revideringar i sekretesslagen. Jag tror inte att det är något som man kan komma ifrån. Jag tror att vi får fortsätta att fila på den här sekretesslagen. Om vi skall göra en översyn tror jag att vi skall göra en sådan den dag vi är osäkra på konstruktionen av lagen som sådan. Det tycker jag inte att vi är i dag. Jag kan väl även tillägga att riksdagens ombudsmän har följt den här frågan ganska intensivt under senare år. Det har inte minst vi i utskottet kunnat konstatera. Beträffande gallring av uppgifter i vissa register har vi faktiskt ganska nyligen fattat ett beslut om möjligheter till en sådan. När det gäller de här biblioteksuppgifterna, Hans Nyhage, har vi redan tidigare fattat beslut om att det skall finnas möjlighet att sekretessbelägga dem. Jag avser inte att kommentera de ärenden som är föremål för beredning i regeringskansliet. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Först vill jag säga till Ulla Pettersson att jag helt håller med henne när hon säger att det sekretessbelagda området skall vara så litet som möjligt.

Här menar vi att det finns ett samband som gör att uppgifterna också borde kunna sekretessbeläggas i skattelängderna. Alternativet är naturligtvis att taxeringsnämnden skriver olika beslutsmotiveringar: en utförligare till den skattskyldige och en mera summarisk och mindre avslöjande att införas i skattelängden. Men det skulle nog innebära ett stort merarbete. Eftersom det nu finns undantag från offentlighetsprincipen i just det här avseendet, borde man kunna göra motsvarande när det gäller skattelängden. Ulla Pettersson sade vidare att departementet kommer att titta på frågan om offentligheten av faderskapsutredningar för berörda personer. Då skulle jag gärna vilja höra vad hon har för uppgifter om vilken tidtabell som departementet har. När kommer det ett förslag? I detta sammanhang passar jag på att yrka bifall till reservation 5. När det sedan gäller frågan om besvärsrätten, som vi har motionerat om, tycker jag att man här faktiskt måste väga behovet av snabbhet mot skyddet för den enskilde. I det här fallet, liksom i de flesta andra, tar folkpartiet ställning för den enskilda människan.

Herr talman! När det gäller skatteärenden är det, Ylva Anderstedt, inte det enda tillfälle då handlingar är offentliga på ett ställe men inte på ett annat. Vi har medvetet valt den konstruktionen att sekretessen inte omedelbart följer med en handling, utan det skall faktiskt prövas i varje instans. Sedan tror jag att det här är ett uttryck för en grundläggande ideologisk skillnad mellan våra partier. Det handlar om synen på äganderätten och samhällets möjligheter i förhållande till den enskildes äganderätt. Jag misstänker att vi aldrig kommer att hamna på samma linje i den frågan.
Herr talman! Till Ulla Pettersson: Det är alldeles uppenbart att vi inte kommer att ha samma syn på äganderätten. I det här fallet tycker jag att frågan inte har med äganderätten att göra, utan den har att göra med den enskildes skydd för den personliga integriteten. Här tar folkpartiet ställning för den enskilda människan.
Herr talman! Det ligger onekligen också ett intresse hos den enskilde att insynen i skattemyndigheternas arbete är så stor som möjligt.

Herr talman! I proposition nr 22 i år föreslår regeringen en ny hantering av utbetalning av småbelopp i samband med utdelning i konkurs. Om någon borgenär skall få ut mindre än 100 kr. i utdelning skall enligt förslaget beloppet inte betalas ut till borgenären, utan konkursförvaltaren skall i stället fördela beloppet till övriga utdelningsberättigade borgenärer som inte tillgodoses fullt ut. Om särskilda skäl finns skall dock utbetalning kunna ske. Enligt propositionen är kostnaden för varje utbetalning hela 67 kr. Den höga kostnaden anges som skäl till den nya bestämmelsen. Utskottets majoritet går på regeringens linje och föreslår bifall till förslaget om en generell möjlighet för konkursförvaltaren att låta bli att betala ut små belopp. Det gör man trots att man samtidigt framhåller vikten av den konkursrättsliga principen att alla borgenärer skall ha rätt att få utdelning för sina fordringar i den mån konkursbos tillgångar tillåter det. I betänkandet påstås att det här inte innebär något ingrepp i den enskilde borgenärens principiella rätt till utdelning. Från miljöpartiets sida vill vi hävda denna rätt till utdelning på ett mera handfast sätt genom att säga nej till förslaget. Det gör vi av två skäl. För det första är det viktigt att även små fordringsägare skall få behålla sin rätt till utdelning. Man tar på alltför många områden i samhället inte hänsyn till den lilla människan med små krav. Även om det inte alltid är fråga om en liten människa eller ett litet företag med små fordringar, är det ändå ofta så. För det andra anser vi att grunden för förslaget, kostnaden 67 kr. för utbetalning, är felaktigt beräknad. Det är möjligt och rimligt att hela proceduren, att komma fram till hur stor utdelningsumman är, kostar 67 kr. Men det måste konkursförvaltaren göra oavsett om beloppet betalas ut eller inte för att veta om man kommer upp till 100 kr. eller inte. Själva utbetalningsproceduren är inte så dyr. Dels finns med de moderna databehandlingssystemen i dag möjligheter att göra det oerhört billigt, och dessutom kan man göra det manuellt. Jag gjorde en egen studie hemma på utbetalningar. Jag räknade ut att det tar ungefär 2,5 minuter för varje utbetalning. Räknar man med att en högavlönad ekonomichef sköter utbetalningarna och är långsam och tar kanske 5 minuter på sig för varje utbetalning, blir det ungefär 12:50 kr. per varje utbetalt belopp. Det är stor skillnad jämfört med 67 kr. Nu är jag fullt medveten om att denna uträkning inte är alldeles vetenskapligt oantastligt gjord, men att skillnaden är så pass så stor mellan de belopp som vi har kommit fram till gör att det finns skäl till att lägga viss vikt vid den. Från miljöpartiets sida vill vi alltså avstyrka propositionen i den del som innebär att man skall underlåta att betala ut små belopp. Däremot kan det alltså finnas fall då det är oerhört många fordringsägare och oerhört små belopp. Då kan det bli orimligt, men det skall finnas en undantagsregel som innebär att man inte behöver göra någon utbetalning, om särskilda skäl föreligger. Men huvudregeln bör vara att alla belopp skall betalas ut till borgenärerna.

Herr talman! Förslaget att en konkursförvaltare skall slippa betala ut små belopp som understiger 100 kr. i samband med utdelningen vid en konkurs kommer ursprungligen från riksskatteverket, som i en framställan till regeringen har påpekat det orimliga i att kostnaderna vid den typen av utbetalningar ofta överstiger det belopp som skall betalas ut. Förslaget har remissbehandlats och en nästan enig remisskår har tillstyrkt förslaget. Utskottet har sedan behandlat propositionen och den motion som Elisabet Franzén har inlämnat. Utskottet finner att det är skäligt att göra den här ändringen i konkurslagen. Det är rimligt att sådana här mycket små belopp inte betalas ut. I propositionen berörs dessutom fall då det görs avsteg från huvudregeln.

Elisabet Franzén hävdar att detta bryter mot den grundläggande principen i konkurslagen att alla borgenärer skall ha rätt att få utdelning efter de regler som gäller. Det märkliga är då att Elisabet Franzén i sitt förrstahandsyrkande också menar att man skall tillåta att utdelning inte betalas ut, om särskilda skäl föreligger. Här kan man alltså säga att även Elisabet Franzén gör ett avsteg från huvudregeln. Det ifrågavarande argumentet bortfaller således i Elisabet Franzéns argumentering. Utskottet har bortsett från Elisabet Franzén enigt funnit att det är rimligt att göra den föreslagna lagändringen.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
Herr talman! Jag medger att det är en viss inkonsekvens i resonemanget. I vårt förslag finns det ett avsteg från principen om full utdelning. Det finns emellertid fall som är orimliga. Man kan ta exemplet med en större tidning som går i konkurs. Alla prenumeranter har betalat in sin prenumerationsavgift, och det kan tänkas röra sig om små men oerhört många belopp. I det sammanhanget kan det bli fråga om ett undantagsfall. Det skall alltså röra sig om speciella fall.

Herr talman! Tandvården står inför en osäker framtid, och det finns flera anledningar. Karies minskar, troligen tack vare fluortandkrämen och kanske delvis på grund av den förebyggande vården. Den förebyggande vården bland barn och ungdomar tilldrar sig allt större intresse. Den högkvalificerade tandvården med bl.a. inplantat av titan och keramiska material kommer att öka mycket starkt under de kommande åren. Allt fler äldre har tänderna kvar, och människorna lever dessutom åtskilliga år längre än bara för tio år sedan. En ny grupp kommer att ställa stora krav på tandvården. Det här innebär att en omvälvning förestår och att ett stort efterutbildningsbehov föreligger inför det ändrade panoramat inom tandvården. Vår tandläkarkår har en hög medelålder, och pensionsavgångarna blir under de närmaste åren stora. Detta gör att framtiden blir osäker i varje fall i vad gäller tandläkartillgången. Vi har fått en dubblering av specialistvården med parallella organisationer. Det finns en specialisttandvård i folktandvården och en på tandläkarhögskolorna i storstadsområdena. Detta medför att det blir en mycket rörlig och mycket osäker bild. Vi saknar en regionvårdsorganisation för den mest kvalificerade vården. Specialistutbildningen har just utretts, och utredarna har fastnat för bara tre specialiteter, vilket jag tror på sikt kan hota kvaliteten i tandvården. Samordningen mellan öronsjukvård och tandvård när det gäller ansiktskirurgin är fortfarande oklar. Vi har här i landet just nu ett litet tandläkaröverskott, men vi riskerar att få ett underskott om några år. Den risken accentueras av att åtskilliga tandläkarstuderande aldrig tar sin examen. Det finns också på våra högskolor många utländska tandläkarstuderande, som sannolikt kommer att resa till sina hemländer när de är färdiga med utbildningen. Amalgamdebatten har varit aktuell. Det finns för närvarande ganska få och dåliga alternativ, trots att ett genombrott här skulle skapa en förmögenhet för dem som finner det idealiska fyllnadsmaterialet. Vi har ett märkligt regelverk på tandvårdsområdet. Inom sjukvården har den offentliga vården främst hand om allmänläkeriet, medan de privatpraktiserande läkarna i första hand är specialister. Inom tandvården är det precis tvärtom. Inom sjukvården har vi fri vård när högkostnadstaket har nåtts, i tandvården blir det bara en successiv ökning av försäkringsbidraget. Man söker förgäves efter logiken. Det finns en etableringskontroll som motiverades av svårigheten att rekrytera tandläkare till folktandvården. Detta problem finns inte i dag, men ändå fortsätter man att förlänga den begränsningsregel som från början skulle gälla bara 1973--1975. Både privattandläkarna och tjänstetandläkarna motsätter sig etableringsbegränsningar, och nu är det sannerligen hög tid att avskaffa dem. Taxan inom tandläkarvården har länge halkat efter. Både material och teknikerarbete har ökat i pris snabbare än vad som motsvaras av den allmänna kostnadsutvecklingen. Det är faktiskt dags för en rejäl översyn. Speciellt viktigt är detta när det gäller glesbygdsetableringarna, eftersom man i glesbygden faktiskt behöver en specialtaxa för att kunna stimulera de etableringar som skall ge valfrihet även i glesbygden. Privata specialister på tandvårdsområdet får inte använda specialisttaxa om de har etablerats efter 1972. Det stärker specialistmonopolet för den offentliga sektorn. Jag tror att konkurrens vore bra även här, och jag tycker att det måste vara en fördel om offentlig och privat vård får konkurrera på lika villkor. Det är klar fördel om båda dessa sektorer kan erbjuda en komplett vårdkedja, och om även tandvårdens patienter kan få sin valfrihet. Kostnadsfri amalgamsanering får man om det finns ett klart samband, grundat på positiva kriterier, mellan sjukdom och amalgam. För den patient som upplever sig som sjuk men inte kan få detta klara samband bevisat, krävs en lång och komplicerad utredning i tre steg för att försäkringen skall täcka en amalgamsanering. Det tycker vi är överdrivet krångel. Här bör försäkringen kunna komma in utan detta omfattande regelverk. Slutligen vill vi ha möjlighet till en helhetssyn i tandvården. Därför vill vi skapa möjligheter för familjetandvård -- att barn och föräldrar skall kunna gå till samma tandläkare, som har hand om hela familjens tandhälsa. Men det går inte utan mycket stora kostnader, eftersom tandvårdsförsäkringen inte täcker kostnaderna för barn och ungdomar. Här behövs en förändring av försäkringen, så att den omfattar även barn och ungdomar -- så att barn och föräldrar kan få valfrihet när det gäller vilken tandläkare de skall besöka. Jag står bakom samtliga m-reservatioer, men jag vill bara yrka bifall till reservation 1 och till reservationen om amalgamsanering -- reservation

Herr talman! Tandhälsan hos svenska folket har förbättrats avsevärt de senaste åren. Barn och ungdomstandvården är sedan några år helt utbyggd. Den förebyggande tandvårdens arbete på att förbättra människors -- särskilt barns och ungdomars -- tänder har också påverkat tandhälsan positivt. Dagens tvistefrågor -- etableringskontrollen, barnoch ungdomstandvården, rätten till specialisttaxa m.m. -- har varit föremål för debatt sedan början av 70-talet. Trots samhällets utveckling har majoriteten inte förmått att bidra till ökade valmöjligheter för svenska folket. Man frågar sig om även tandvården skall bryta samman innan socialdemokraterna är beredda till några förändringar. Folkpartiet fortsätter sin kamp för friheten att själv välja sin tandläkare oavsett om man är vuxen eller barn. Herr talman! Etableringskontrollen för tandläkare infördes när det rådde brist på tandläkare. Man kan förstå att socialdemokraterna då hade en sådan inställning. Socialdemokratin har ju alltid trott att kontroll och regleringar är den enda lösningen på gårdagens och dagens vårdproblem. I dag finns ett visst överskott på tandläkare, och därför bortfaller motiven för etableringskontroll. Trots detta fortsätter socialdemokraterna att hävda samma motiv som i början av 70-talet. Risken att en fri etableringsrätt skulle medföra att kostnaderna för tandvården skjuter i höjden är ytterst liten. Ett antal utredningar på senare tid redovisar att privattandläkarna har lägre kostnader, och i andra undersökningar visas att folktandvården väl kan konkurrera med de privata tandläkarna. Det finns inte längre motiv för etableringsbegränsningar, varför folkpartiet kräver att etableringskontrollen skall upphävas. Herr talman! Folkpartiet har år efter år hävdat husläkartanken. I samma anda anser vi också att det är av stort värde att privattandläkare kan erbjuda familjetandvård, så att såväl vuxna som barn kan gå till samma tandläkare. Endast i glesbygden skall enligt majoritetens mening privattandläkare få erbjuda barn och ungdomstandvård. Jag vill fråga utskottets majoritet: Vilken skillnad är det på barn i glesbygd och barn i tätort, varför kan den ene erbjudas privattandvård men inte den andre? Folkpartiet hävdar också valmöjligheter och konkurrens inom specialisttandvården. Vi accepterar inte de begränsningar som råder när det gäller specialisttandläkarnas möjligheter att utföra specialisttandvård. Även här har vi drivit frågan i många år. Majoriteten åberopar fortfarande samma skäl som när det var brist på tandläkare. Är argumenten inga andra än de ni anger i utskottets betänkande? Har inte utvecklingen förändrat samhället även i detta fall? Herr talman! Många människor lider av reaktioner mot dentala material, vilket yttrar sig i form av allergier och kvicksilverförgiftningar. För att byte av dentalmaterial skall kunna ske krävs en genomgripande medicinsk utredning. Dessa utredningar är både tidskrävande och kostsamma. Dessutom påverkar de patienterna negativt. Vi anser att paitenter som på grund av sjukdomsbesvär vill byta ut sina amalgamfyllningar skall kunna göra detta på ett enkelt sätt och till en rimlig kostnad. De bör då kunna omfattas av huvudregeln om ersättning från tandvårdsförsäkringen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 9. Självfallet står folkpartiet bakom övriga reservationer som vi avgivit i betänkandet, men jag avstår från att yrka bifall till dessa.

Herr talman! Tandhälsan i Sverige är mycket god. Men jag tror att det är viktigt att vi inte stannar vid det förhållandet utan även slår vakt om att utvecklingen fortsätter -- att vi anslår medel och personal så att vi kan behålla en god tandhälsa. Genom förebyggande insatser bör vi också öka möjligheterna för människor att behålla denna goda tandhälsa hela livet. I besparingstider kan man naturligtvis hysa oro även när det gäller tandvården. Min förhoppning är att vi skall ha råd att slå vakt om denna fina utveckling, som ju har stått som mönster för andra länder. I det betänkande som behandlas i dag diskuterar vi ett gammalt ärende, nämligen etableringskontrollen för privattandläkare. Från oppositionens sida har vi ju under ett antal år varit lika envisa som utskottsmajoriteten när det gäller synen på möjligheterna att förändra denna etableringskontroll. Det är inte bra för tandvården, och för tandläkarnas möjlighet att bedriva en god vård, att den här etableringskontrollen bibehålls. I kölvattnet, vill jag påstå, utvecklas en liten osund marknad av försäljningar av privatkliniker, vilket inte kan vara regeringens mening. Det finns alltså många skäl, utöver dem som vi har anfört i våra motioner, till att upphäva den här etableringskontrollen. I dag finns inga skäl som talar för att den skall finnas kvar. Jag har en känsla av att det har gått prestige i den här frågan, och den prestigen borde man kunna lätta på för att ge möjligheter till fri etablering för privattandläkare. Jag yrkar därmed bifall till reservation 1 i detta betänkande. När det gäller tandvårdstaxans inriktning, som ju är under diskussion här, har vi i vår motion framhållit det förebyggade arbetet -- att man bör utnyttja alla kompetenser inom tjänstesektorn i tandvården för en god förebyggande insats. Bastandvården är ju ett bra initiativ. Det kanske finns vissa delar därvidlag som man behöver putsa på för att detta initiativ också skall vara användbart. Det gäller naturligtvis inte minst taxesättningen, som kan vara problematisk från vissa tandläkares synpunkt. I fråga om specialisttandvården yrkar vi inte bifall till någon reservation i det här betänkandet. Men vi är väl medvetna om att något måste göras när det gäller specialisttaxan, eftersom antalet specialisttjänstgörande tandläkare ständigt sjunker. Dessa tandläkare har stora svårigheter att bibehålla sin kompetens, eftersom de för att kunna överleva måste använda mycket av sin tid till allmän tandvård. Det kan inte vara meningen, utan de måste få en möjlighet att använda sina kunskaper just som specialister i mycket större utsträckning än vad som är möjligt i dag. I vår reservation nr 10 om tandvårdsersättning vid amalgamsanering har vi fört fram samma krav som tidigare, nämligen att man måste ta människors oro på allvar om de anser att det är amalgam som är grunden till de bekymmer de har. Det bör ske i god samverkan med patienten när man skall sanera eller vidta andra åtgärder för att ge patienten en god behandling. Vi har utvecklat dessa tankar i reservation nr 10, som jag också yrkar bifall till. Om den reservationen faller, kommer vi att stödja reservation 9, som har samma inriktning, med något skarpare skrivning, där man vill upphäva de krav som i dag ställs från riksförsäkringsverkets sida när det gäller utredningar.

Herr talman! När det gäller socialförsäkringsutskottets betänkande om tandvårdsförsäkringen tänker jag uppehålla mig vid ett oerhört stort problem som både Bertil Persson, Sigge Godin och Karin Israelsson har talat om, nämligen kvicksilverpåverkan genom amalgamfyllningar. Det finns undersökningar som visar att närmare 370 000 människor anser sig vara kvicksilverpåverkade genom sina amalgamfyllningar och att 100 000 av dem har påbörjat eller slutfört amalgamsanering. Men det är få av dessa människor som fått sin sanering bekostad genom tandvårdsförsäkringen.

Vi anser vidare att den s.k. bevisregeln som tillämpas inom arbetsskadeförsäkringen skall tillämpas även vid amalgamsanering, så att samband mellan amalgam och sjuklig påverkan skall anses föreligga om inte betydligt starkare skäl talar emot det. Därför föreslår vi att de människor som av läkare konstaterats ha blivit sjuka av tandamalgam skall få tandsaneringen utförd med kostnadstäckning via tandvårdsförsäkringen. Vi föreslår även att socialstyrelsen ges i uppdrag att utfärda föreskrifter om att samband mellan amalagam och sjuklig påverkan skall anses föreligga om inte betydligt starkare skäl talar emot det. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Det här är en gammal följetong. Jag har visserligen inte suttit i riksdagen så länge, men frågan har varit uppe till debatt flera gånger under min korta tid. Jag vill i huvudsak hålla mig till det som gäller amalgamet. Vi menar, som också Jan-Olof Ragnarsson sade, att man måste ha en omvänd bevisregel. Om inget annat talar däremot skall man få ersättning för amalgamsanering. Det menar vi att man skall få fullt ut. Det har vi skrivit i reservation Den omvända bevisregeln använder man ju också vid rättegångar att man hellre friar än fäller. Men där krävs ju oerhört starka bevis för att fälla. Här vill vi ha den omvända bevisföringen. Vi har också diskuterat det som står i reservationerna 10 och 9 av centern resp. moderaterna och folkpartiet och anser att det är nästa steg: att man kan få ersättning enligt tandvårdsförsäkringen. Det är många tandläkare som i dag resonerar som så att ett flertal av de plomber som skall bytas ut vid en amalgamsanering hade behövt bytas ändå. Det kan gälla gränsfall som är svåra att bedöma, men på så sätt blir det billigare för patienten, som då inte behöver betala hela kostnaden. Detta förekommer i begränsad utsträckning redan i dag. Vi vill sanktionera det så att om man inte kan bevisa motsatsen -- att patienten inte lider av amalgamplomberna -- skall man få ut ersättning från tandvårdsförsäkringen. Vi kommer alltså att votera för reservation 10 och i andra hand reservation 9. Vi tycker att det är ett steg mot det vi vill ha. Det blir ju en helt annan sak att få behandling under flera års tid, vilket rekommenderas av tandläkare för amalgamsanering. Då kanske man kan betala 25 % av sina kostnader. När det är stora ingrepp som skall göras kommer man ju upp i ett högkostnadsskydd. En annan motion handlar om kostnadsfria proteser. De flesta människor som i dag behöver protes eller behöver förnya sin protes tillhör den äldre gruppen. Vi har alltså en förbättrad tandhälsa i landet. Många av dem är sådana pensionärer som har låg pension; alltså den lägsta pensionen utan ATP eller med mycket låg ATP. Vi vill utreda behovet, förhållandena och hur man kan stödja och hjälpa de pensionärerna. Jag har varit i kontakt med försäkringskassan där man säger att många pensionärer måste ta lån för att ha råd att skaffa protes. Många har små utsikter att klara avbetalningarna på de lånen, eftersom de har så små marginaler. Vi yrkar alltså bifall till en utredning på detta område. I övrigt yrkar vi bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid inledningen av årets riksmöte framförde talmannen synpunkten att vi inte skulle använda vår tid till att debattera det som redan var debatterat och beslutat och där det inte framkommit något nytt. Jag tycker att det var en mycket klok uppmaning. När vi nu behandlar socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5 angående tandvårdsförsäkringen vill jag därför när det gäller reservationerna 1, 2, 3, 1988/89 SfU1. Jag gör det eftersom reservationerna vid årets behandling är identiska med förra årets. Debatten i år skulle inte tillföra något nytt. Men till övriga reservationer i betänkandet vill jag göra några kommentarer. I reservation nr 4 tar moderaterna upp frågan om tandvårdstaxan i glesbygd och föreslår där en extra stimulans. Som tidigare talare varit inne på har vi en etableringskontroll som fungerar. Om vi tog bort etableringskontrollen skulle det få svåra följder i glesbygden. Jag tycker därför att det är motsägelsefullt när man påstår att det inte behövs någon etableringskontroll, samtidigt som man föreslår särskilda stimulansåtgärder i glesbygden. Detta är för socialdemokratin inte någon prestigefråga, utan vi anser att det är viktigt att man har kvar etableringskontrollen för att tandvården skall fungera något så när jämlikt i hela landet. Jag noterar också att moderaterna och folkpartiet har något skilda uppfattningar i frågan om försörjningen med tandläkare. I reservation nr 6 tar vänsterpartiet upp frågan om högkostnadsskydd vid viss tandvård. Jag vill här hänvisa till den kommitté som arbetar med att se över förmånssystemet inom socialförsäkringen för grupper som har stora kostnader för läkemedel, förbrukningsartiklar, vård och behandling. Reserveration nr 7 av vänsterpartiet och miljöpartiet gäller frågan om kostnadsfria tandproteser. Även den frågan behandlades i förra årets utskottsbetänkande, men då förelåg ingen reservation. Utskottet har samma uppfattning i frågan som förra året, nämligen att ett genomförande av förslaget skulle medföra stora kostnader och att det skulle vara mycket svårt att få rättvisa i ett sådant system. I reservation nr 9 från moderaterna och folkpartiet och i nr 10 från centerpartiet tar man upp frågan om amalgamsanering. Det är inte heller någon ny fråga. En skillnad jämfört med förra året är att moderaterna nu har anslutit sig till reservation nr 9; förra året stod folkpartiet ensamt för reservationen. Frågan om amalgamsanering har debatterats mycket ingående, och man kan få uppfattningen att det inte händer någonting på området. Men utvecklingen har faktiskt gått mycket fort. I en rapport från riksförsäkringsverket som nu bereds inom regeringskansliet behandlas frågan om förändringar, förenklingar och förbättringar i tandvårdstaxan. Sigge Godin frågade om tandvården skulle behöva bryta samman innan socialdemokraterna föreslår några förändringar. Den frågan tycker jag är märklig. Vi har en mycket fin tandvård i Sverige, som naturligtvis kan göras bättre. Det pågår också ett arbete med att förbättra tandvårdsförsäkringen. Det finns olika lokala projekt, där man prövar hur man skall kunna använda resurserna effektivare genom att decentralisera och anpassa vården individuellt. Det är mycket intressant att följa det arbetet, och jag är övertygad om att vi kommer att få anledning att framöver här i kammaren debattera utvecklingen i stället för att år efter år diskutera samma motioner och reservationer. Herr talman! Med vad jag anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag förstår att Christina Pettersson inte vill debattera det dåliga tandvårdsförsäkringssystemet och försöker ta talmannen till hjälp för att slippa göra det. Det är alldeles uppenbart att socialdemokraterna inte har följt utvecklingen. Det är inte längre svårt att rekrytera tandläkare till folktandvården. Det kan ju inte vara något problem om man i glesbygden får möjlighet att utöver tandvårdens tandläkare välja privattandläkare. Det måste vara en tillgång att få denna valfrihet. Om man har ett tandvårdsförsäkringssystem som ger bekymmer och om man inte rättar till det utan bara tillför det tilläggsregler, skapar man så småningom en härva av regler och begränsningar som kan bli så trasslig som den vi har på bostadsområdet. Om vi har ett tillräckligt antal tandläkare, fri etableringsrätt och en allmän obligatorisk tandvårdsförsäkring, blir det mycket smidigare än med politisk planering och reglering.
Herr talman! Jag förstår också att Christina Pettersson tycker att det blir jobbigt att debattera de här frågorna, eftersom socialdemokratin inte har flyttat fram positionerna sedan början av 70 talet. Men jag tycker ändå att det finns skäl att peka på några punkter i betänkandet som vi i folkpartiet tycker är speciellt viktiga. Vi tror att det är av avgörande betydelse för familjer som har en tandläkare att barnen och ungdomarna i familjen kan gå till samma tandläkare som föräldrarna. Jag har svårt att förstå att ni kan ha någonting emot det i dessa tider när vi har tillgång till tandläkare och människor har möjlighet att välja mellan privata tandläkare och folktandvården. I många fall är det den personliga kontakten med tandläkaren som avgör om man tycker att vården fungerar bra eller inte. Skickligheten är det inget fel på vare sig på den ena eller på den andras sida. Det ser faktiskt ut som om i varje fall oppositionen flyttar fram positionerna en hel del. Det har hänt en hel del med våra reservationer, exempelvis i frågan om ersättning för amalgamsanering. Detta är en positiv utveckling, och jag tycker att det är underligt att socialdemokraterna i denna fråga som alltid annars hänvisar till att ärendet bereds i regeringskansliet. Vi har sett hur det har gått med ärenden som bereds där; de hinner förändras väldigt mycket på vägen fram och tillbaka mellan riksdag och regering. Christina Pettersson tyckte tydligen att jag var litet elak när jag frågade om socialdemokraterna skulle vänta till dess tandvården bryter ihop innan de gör någonting. Jag vill här bara hänvisa till vad Bertil Persson sade i sitt inledande anförande. Det hopar sig orosmoln ovanför oss, och det finns därför skäl för oss som har att fatta de politiska besluten att försöka få en uppfattning om hur framtiden kommer att se ut, vilka risker det finns för tandvården osv. Skulle vi inte kunna vara överens om att flytta fram positionerna? Jag tycker att det är litet galet att ni socialdemokrater håller er kvar vid förhållandena i början av 1970-talet.
Herr talman! Oppositionen för den här debatten i kammaren i dag bl.a. med anledning av att vi under det senaste året har varit med om att regeringspartiets företrädare i socialförsäkringsutskottet vid flera tillfällen intagit ståndpunkter som föranlett regeringen att dra tillbaka propositioner. Frågan om sjuklönen är ett bra exempel på det. Hoppet finns då fortfarande kvar att regeringen skall vakna till även i frågan om etableringskontrollen. Därför tycker jag att det är vettigt att vi diskuterar frågan år efter år, även om företrädarna för regeringspartiet kan tycka att det blir litet tjatigt. Vi fortsätter alltså på det sättet, eftersom vi har sett att det kan ge framgång. När man 1973 införde etableringskontrollen berodde det på att vi hade ett underskott på tandläkare. Syftet med etableringskontrollen var att tandläkarna skulle fördelas över landet på ett rättvist sätt. Nu har vi inte längre något underskott och därmed inte heller något skäl för etableringskontrollen. Efter vad jag kan förstå av utskottsskrivningen har vi nu i stället ett överskott på tandläkare. Jag tror att farhågorna är överdrivna att försäkringen skulle komma att ansträngas väldigt hårt om de människor som är utbildade också skulle få arbeta. Det finns ett behov av tandvård, och det finns ett antal läkare som står till förfogande för att ge befolkningen tandvård. Jag tycker att det är rimligt att de får möjlighet att etablera sig där behovet finns. Efterfrågan kommer också snart att styra tandläkarströmmarna. Är det stor efterfrågan på tandläkare i glesbygden och en överetablering i tätorterna, är det klart att tandläkarna väljer de områden där det finns ett behov och där de kan få en inkomst. Jag tycker inte att socialdemokraternas skäl för att slå vakt om en etableringskontroll som spelat ut sin roll håller. Därför finns det alla skäl för att vi i dag kräver att etableringskontrollen skall upphävas. Jag nämnde något i mitt anförande om att det på ställen där man har ett tillstånd utvecklas en osund marknad när tillståndet skall överlåtas på någon annan. Vi skulle här få en sanering om etableringskontrollen upphävdes. Att det börjat hända saker och ting på amalgamsaneringens område beror just på att vi drivit denna fråga effektivt. Annars skulle ingenting ha skett.
Herr talman! Jag yrkade i mitt anförande bifall till reservation nr 8 om kostnadsfri amalgamsanering. Jag sade i mitt anförande också att vi tar människors oro för kvicksilverpåverkan på djupaste allvar. Därför kommer vi i voteringen i likhet med miljöpartiet att i första hand stödja reservation nr 10 och i andra hand reservation nr 9. Ett bifall till någon av dessa reservationer skulle vara ett sätt att flytta fram positionerna. Som Sigge Godin sade tar oppositionen dessa frågor på djupaste allvar och därför inte vill nöja sig med hänvisningar till utredningar i regeringskansliet.
Herr talman! Jag skall förtydliga mig. Jag avsåg att yrka bifall till reservationerna nr 7 och 8. I övrigt tror jag att det jag sade var tydligt och klart. Vi anser att det är viktigt att det görs en utredning av frågan om kostnadsfria tandproteser. Hur stora kostnaderna härför blir kan man inte veta förrän frågan har utretts. Det har sagts att detta är en svår avvägningsfråga, men detta är ju också någonting som utredningen skall belysa. Därför tycker jag att det är viktigt att frågan blir föremål för en ordentlig utredning. Frågan huruvida de kostnadsfria tandproteserna skall vara behovsprövade är också en sak som utredningen bör ta ställning till. Vi vet att hälsan blir sämre hos de äldre som inte har tänder att tugga med. Det bästa är naturligtvis egna tänder men det näst bästa är proteser. Därför är detta en för folkhälsan viktig fråga. Fler och fler blir äldre och äldre. Det är viktigt att människorna får behålla hälsan även i livets slutskede, må bättre och därmed belasta samhället mindre. Amalgamsanering är en sak som jag har intresserat mig för i åtminstone trettio år. Det började jag alltså göra långt innan frågan blev aktuell i den allmänna debatten. På den tiden blev man utskrattad när man talade om kvicksilverförgiftning och amalgamproblem, men i dag inser alla risken med kvicksilvret. Tidigare var det människor utanför parlamentet som arbetade med denna fråga, och det är först på senare år som detta blivit en fråga som debatteras även i riksdagen. Det är viktigt att vi här flyttar fram positionerna. Många människor skulle kunna börja sanera sin amalgam om de bara behövde betala 25 % av kostnaderna i enlighet med tandvårdsförsäkringens regler. Om man skulle tvingas att betala hela kostnaden för amalgamsaneringen, kanske 20 000 kr. eller mer, är det bara ett begränsat antal människor som kan få en sådan sanering. Det har hittills varit ont om tandläkare som arbetar med amalgamsanering, men även i det avseendet håller situationen nu på att bli bättre. Fler och fler tandläkare ägnar sig åt denna verksamhet. Det har alltså gjorts framsteg både ute på fältet och bland beslutsfattarna.
Herr talman! Jag undrar vilken uppfattning oppositionen egentligen har om antalet tandläkare i vårt land. Bertil Persson sade inledningsvis att man kan anta att antalet tandläkare framöver kommer att minska och att det blir ett underskott. Centern och folkpartiet däremot hävdar att vi har ett överskott på tandläkare. Som situationen är i dag tror jag att det är nödvändigt att ha en etableringskontroll.Trots att vi har en etableringskontroll är tillgången på tandläkare större i storstadsregionerna än i glesbygden. Skillnaden är faktiskt ganska stor. Till Sigge Godin vill jag om barn och ungdomstandvården säga att jag anser att vi på det området har kommit mycket långt. Ungdomarna i dag har friska tänder. Jag tycker att det är viktigt att vi inriktar diskussionen om tandvårdsförsäkringen på de områden som vi anser att det är angeläget att utveckla. Vi bör inte i första hand förbättra områden som redan är väl tillgodosedda eller förändra system som har visat sig vara mycket bra. I frågan om amalgamsaneringen hänvisar jag till vad jag sade tidigare. Vi har nått långt på det området, och människor som har behov av amalgamsanering får i dag också sådan. Som Bertil Persson sade i sitt anförande finns det i dag inte något riktigt bra ersättningsmedel till amalgam. Det är ett av problemen. Man kan ju inte bara ta bort amalgam, utan det måste ersättas med något.

Herr talman! Det behövs en debatt när socialdemokraterna inte har märkt att 1990-talet inte är 1970-talet. Jag tycker att Christina Pettersson bör säga som det är, nämligen att socialdemokraterna tror på politisk planering och politiska styrmedel. Vi däremot tror på valfrihet för patienterna. Det är där skiljelinjen går. Det är patienterna som är det väsentliga i tandvården, inte politikerna. Christina Pettersson har inte heller fattat detta med helhetssyn i vården. Denna har börjat slå igenom kraftigt inom sjukvård. Däremot är man inte beredd att acceptera familjetandläkare. Christina Pettersson säger att som situationen är i dag behöver vi en etableringskontroll. Vi har i dag ett överskott på tandläkare. Överskottet är inte särskilt stort, men det är inga svårigheter att rekrytera tandläkare till folktandvården. Vi behöver därför inte någon reglering. Däremot är det osäkert hur det blir i framtiden, och därför måste vi följa utvecklingen och se till att vi utbildar tillräckligt många tandläkare för att kunna tillgodose det framtida behovet. Jag tycker inte heller att man kan krypa bakom den här utredningen med det långa och konstiga namnet, den som vi kallar merkostnadsutredningen. Den skall enligt direktiven inte ta upp frågan om tandvårdskostnaderna, utan den har att behandla frågan om sjukvårdskostnaderna. Det argumentet är alltså inte särskilt hållbart. I amalgamdebatten har ni kommit långt på efterkälken. Det är naturligtvis synd om er, men jag hoppas att ni så småningom vaknar upp.
Herr talman! Jag kanske inte behöver förlänga den här debatten, men jag vill poängtera att det är ingen skillnad mellan folkpartiets och moderaternas syn på riskerna i framtiden. Precis som Bertil Persson sade, finns det ett litet överskott på tandläkare i dag, men tandläkarkårens åldersstruktur är sådan att det finns risk för problem i framtiden. Där har vi inga delade uppfattningar. Att barns och ungdomars tandhälsa är god är vi överens om, Christina Pettersson. Men det är ingalunda folktandvårdens förtjänst att det är så, utan det beror snarast på att man har satt till resurser för att komma dithän. Ingen skall inbilla sig att det är vare sig speciellt mycket dyrare eller billigare om man får en hustandläkare, utan vad det handlar om är att se till helheten, att hela familjen får en och samma person att gå till. Det kan vara väldigt viktigt framför allt för barn, som inte alltid tycker att det är så fantastiskt roligt att gå till tandläkaren. Kan de följa med föräldrarna och upptäcka att det är samma tandläkare som föräldrarna har, kan det överbrygga många besvärligheter.

Herr talman! Christina Pettersson har litet bekymmersamt, som jag ser det, att förklara varför etableringskontrollen måste finnas kvar. Både överskott och underskott av tandläkare tycks vara skäl till att den bör finnas kvar. Om underskottet 1973 avhjälptes genom etableringskontrollen, kan inte det receptet vara gångbart i dag, när vi har ett överskott. Möjligtvis kan det bli det i framtiden, långt om länge, om vi får ett underskott av samma storleksordning som 1973. Så det argumentet talar närmast för att man i dag kan släppa etableringskontrollen, speciellt som den inte heller har givit några effekter. Christina Pettersson påstår ju att det i dag finns alldeles för många tandläkare i storstäderna. Då är det inte etableringskontroll man skall använda som medel för att fördela tandläkarna, utan det måste till andra saker. Då tycker jag att allt talar för att etableringskontrollen har spelat ut sin roll och att det därför inte finns någon anledning att behålla den. Jag hoppas att det här går hem också i regeringskansliet, som ju står för förslagen till nya beslut och nya tankegångar.
Herr talman! Bertil Persson hävdar valfrihet, och det är ju inget nytt från de borgerliga partierna. När det gäller valfrihet brukar man också ställa frågan: Valfrihet för vem? Vi tycker att det är viktigt att se till att det finns en god tandvård för alla, och en del i det är ju att man var man än bor skall ha tillgång till tandläkare. Jag har det inte så bekymmersamt att försvara etableringskontrollen som Karin Israelsson säger. Vi har haft etableringskontroll, och ändå har vi större tillgång till tandläkare i storstadsområdena. Hur skulle det ha sett ut, om vi inte hade haft etableringskontroll? Moderaterna inser tydligen att det kan vara ett problem att få tandläkare i glesbygdsområden, eftersom de har förslag till stimulansåtgärder i glesbygden. Det är inte så svårt att se att det behövs åtgärder för att fördela tandvården till alla människor i landet.

Herr talman! I det här betänkandet om tandvårdsförsäkringen beskrivs en rapport från riksförsäkringsverket, vilket på regeringens uppdrag har utarbetat ett förslag till ändringar i tandvårdstaxan. Uppdraget gällde ett baspaket, bestående av undersökning, några röntgen, tandpolering och undersökningsformulär i tre delar. Paketet skulle till ett fast pris erbjudas varje svensk var adertonde månad. Kostnaden för detta föreslogs bäras av försämringar i den övriga tandvårdsförsäkringen. Det skulle vara mycket olyckligt, om man införde det skisserade baspaketet. Förslaget är fyllt av mycket byråkrati, kontroll och ransonering. Och detta i en tid när man på andra samhällsområden avreglerar. Jag tycker inte att det är riktigt klokt. Så när Christina Pettersson säger att ett system enligt riksförsäkringsverkets rapport skulle innebära förenklingar och förbättringar, är det helt enkelt inte sant. Tvärtom, patienter med stort behandlingsbehov skulle få ett sämre försäkringsskydd och ökade kostnader. Tandläkarna skulle komma att få ägna sig mera åt statistik och mindre åt patientarbete. Och försäkringskassorna skulle få än mer administration. God tandhälsa åstadkommer man inte genom formulär och byråkrati, utan det åstadkommer man genom personlig påverkan, inte minst genom handfast instruktion och träning i egen munhygien.

Människor är faktiskt olika, också i munnen. Riksförsäkringsverket anger i sin rapport att införande av bastandvård för hela den vuxna befolkningen skulle innebära en kostnadsökning för tandvårdsförsäkringen i storleksordningen 700 milj.kr. per år, detta egentligen utan att på något vis tillföra tandvården någonting positivt. Enligt verkets mening bör en sådan förändring helt enkelt inte genomföras, om finansieringen skall ske genom försämrad försäkringsersättning för övrig tandvård. I stället föreslår verket att ett baspaket skall erbjudas dem som nyligen lämnat den regelbundna barn och ungdomstandvården, 20--29-åringarna. Man kan verkligen ifrågasätta om 20--29-åringarna skall omfattas av ett sådant paket, eftersom de utgör en grupp som redan har mycket god tandhälsa. Jag skulle tro att inte heller 30--40 åringarna, ja kanske inte ens 50-åringarna utgör någon resurskrävande grupp för tandvården. Däremot ökar nu antalet betandade patienter högt upp i åldrarna, och de ställer helt naturligt också högre krav på tandvården. Dessa patienter vill inte ha löstagbara proteser. De vill ha fast protetik, och det var ju vad som en gång lovades vid införandet av tandvårdsförsäkringen. Alla skulle kunna erbjudas god tandvård. Det vore ett förfärligt steg tillbaka i utvecklingen, om vi skall återgå till gamla tider, när många människor av ekonomiska skäl tvingades välja tandutdragning och lösproteser. Det behöver faktiskt inte finnas någon motsättning i det som regeringen anför: ''Trots att det under de senaste åren blivit uppenbart att tandhälsan successivt har förbättrats för större delen av befolkningen och att allt talar för att denna utveckling kommer att fortgå, fortsätter emellertid sjukförsäkringens utgifter för tandvård att öka på ett otillfredsställande sätt.'' Viktiga orsaker till detta är helt enkelt dels att vi svenskar lever längre, dels att vi har flera egna tänder kvar i högre ålder. Regeringen påstår frankt: ''Mycket talar för att antalet av försäkringen ersatta behandlingar som inte är odontologiskt nödvändiga successivt ökar.'' Varken regeringen eller riksförsäkringsverket har på minsta sätt underbyggt detta påstående, och riksförsäkringsverket vidarebefordrar bara uttalandet utan några som helst analyser, trots att socialstyrelsen i sitt yttrande verkligen uppmanar verket att kommentera påståendet.

När det gäller amalgam intar myndigheterna en mycket inkonsekvent attityd. Socialstyrelsens s.k. tungmetallgrupp skall bl.a. behandla frågan om hur tandvårdspersonal skall kunna påverkas att i mindre utsträckning använda amalgam. Samtidigt säger regeringen att kostnaderna för tandvård måste minska, och man ger riksförsäkringsverket i uppdrag att lägga fram ett förslag som begränsar behandlingarna. Riksförsäkringsverket föreslår att kronterapi bakom premolarerna skulle kunna utgå ur vad som ersätts av försäkringen -- och detta i ett läge där det inte finns någon annan ersättning för amalgam i sidopartierna än just de mer resurskrävande terapierna med kronor eller inlägg av keramik, titan eller guld. Jag skulle vilja säga att här saknas verkligen både en verklighetsuppfattning och en helthetssyn. Inkonsekvens och storebrorsmentalitet kännetecknar också synen på och behandlingen av patienter som vill byta ut sina amalgamfyllningar. Att man vill byta ut dessa beror på att man starkt upplever att man har blivit sjuk av dem eller att man befarar att man skall bli sjuk av dem. Här ger försäkringen i princip patienten täckning för allt eller intet. Den möjlighet att få ersättning för amalgamutbyte som infördes 1989 är mycket byråkratist, tidskrävande och kostsam. Dessutom kräver den insatser av specialister på både läkarsidan och tandläkarsidan. Inte minst upplever berörda patienter detta som både krångligt och stötande. Nu har riksdagen alltså chans att ge dessa patienter en möjlighet att omfattas av huvudregeln om ersättning inom tandvårdsförsäkringen. Det verkar som om oppositionen i dag kommer att kunna enas. Det blir faktiskt fullt möjligt om partier som i första hand kräver en helt kostnadsfri amalgamsanering i andra hand förmår sig till realistiskt tänkande. Det är speciellt roligt för mig, eftersom jag förra året motionerade i just den här frågan och eftersom mina tankar från förra året redan i år verkar ge resultat i form av ett beslut i Sveriges riksdag. Christina Pettersson har alltså fel när hon säger att allt är sig likt i detta ärende, att det år från år har varit på samma sätt, och att det inte behövs någon debatt. Herr talman! Jag ställer mig helt bakom det som Sigge Godin tidigare har anfört i den här debatten. Också jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 9.
Herr talman! Jag vill bara helt kort kommentera Isa Halvardsons inlägg. Det gäller rapporten från riksförsäkringsverket och den oro som Isa Halvarssontalade om. När det gäller vissa områden kan jag hålla med Isa Halvarsson. Jag förstår att man känner oro. Det är här alltså fråga om en rapport, och man tar upp olika områden. Men därmed är det inte sagt att beslut kommer att fattas i enlighet med rapporten. I mitt anförande var jag också inne på detta med att det pågår olika projekt. Det finns alltså stora regionala skillnader, och man försöker anpassa tandvården mera regionalt och individuellt. Det finns exempelvis ett projekt i Tomelilla. Jag har sagt att det vore intressant att följa projekten och utvecklingen här. Även om det alltså finns en rapport som man har behandlat är det inte säkert att alla beslut fattas i enlighet med den rapporten.